Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag har riktat min interpellation till justitieministern i syfte att få klarhet i hur arbetet inom kriminalvården bedrivs för att denna skall medverka till att riksdagens beslut våren 1978 angående narkotikaproblemen följs upp. Som jag framhållit i interpellationen innebar det narkotikapolitiska program som riksdagen antog 1978 att vi slog fast att grundvalen för kampen mot narkotikamissbruket måste vara att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotika än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste bekämpas. I programmet ingick bl.a. åtgärder för att skapa en drogfri behandlingskedja inom kriminalvården. Jag beklagar faktiskt att inte justitieministern ansett det vara nödvändigt att i ett interpellationssvar slå fast att målsättningen måste vara att kriminalvården bedrivs i en narkotikafri miljö, därför att förekomsten av narkotika vid fängelserna motiverar ökade insatser från samhällets sida i syfte att eliminera knarket. Då har vi, som jag framhållit i min interpellation, ett stort problem, att narkotikan på illegala vägar kommer in på anstalterna. Vi vet att det här är ett oerhört stort problem. Jag läser i Dagens Nyheter i dag att det hålls ett krismöte inom rikspolisen för att diskutera dessa frågor. De polismän som arbetar med det här gör ett oerhört bra arbete — man lyckas spränga narkotikaligor, och medlemmarna blir också dömda. Men vi vet även att dessa stora narkotikalangare sitter på våra fängelser och sköter sina narkotikaaffärer både innanför och utanför fängelsets väggar. Vi vet också att många av de s.k. smålangarna som döms är narkotikamissbrukare — de fortsätter sitt missbruk på fängelserna. Jag besökte själv för några månader sedan ett fängelse som jag besökt tidigare, för flera år sedan, och jag måste säga att det var en väsentlig skillnad denna gång, när jag såg hur klientelet var nedgånget av knark. Det gav mig uppfattningen att narkotikamissbruket på fängelserna är betydligt mera omfattande i dag än för ett antal år sedan. När det är på detta sätt behövs, menar jag, både klarare besked och skärpta åtgärder för att vi skall kunna uppfylla riksdagsbeslutets målsättning. Vi vet att kriminalvården och annan vård är meningslös för missbrukare, om de har tillgång till narkotika och kan fortsätta sitt missbruk. Det är mot den bakgrunden man skall bedöma också den legala förskrivningen av legala medel och narkotiska preparat i fängelserna, som det har talats om. Det finns ju tecken på att förskrivningarna är alltför omfattande. Nu redovisar justitieministern att kriminalvårdsstyrelsen skall tillsammans med socialstyrelsen se på detta. Då är min följdfråga: Har den här undersökningen påbörjats och när kan man i så fall räkna med att det kommer nya rekommendationer till anstaltsläkarna om förskrivning av lugnande och sömngivande medel? När det sedan gäller Österåker är det bara att konstatera — och det framgår också av interpellationssvaret — att verksamheten där har visat sig ge hyggliga resultat. Det var personalen som i höstas tog upp dessa frågor. Personalen fruktade, som jag sade, för projektets framtid. Den grundade denna fruktan på bl.a. ett upplevt dåligt stöd från kriminalvårdsstyrelsen i fråga om utbildning, fortbildning och handledning i behandlingsfrågor. Jag vill till justitieministern ställa frågan: Är detta påstående, som har kommit fram i pressen, riktigt, eller finns det ett fullt stöd från kriminalvårdsstyrelsens sida? Min sista fråga i interpellationen löd: Vilka initiativ avser statsrådet att vidta på andra kriminalvårdsanstalter i syfte att uppfylla den målsättning som riksdagen lade fast 1978 om bekämpning av narkotikamissbruk? Justitieministern berör vad som kan komma att hända. Det är besynnerligt att det kan finnas narkotikaproblem på de ”slutna” anstalterna. Dessa frågor diskuteras ganska ofta ute i landet när människor upplever de problem av olika slag som narkotikan för med sig. Jag har många gånger fått frågan: Varför kan man inte hålla dessa anstalter fria från knark? Och jag vill även här ställa en följdfråga: Hur är det i dag med kontrollen på dessa anstalter? Hur kommer knarket in? Det är en väsentlig fråga. Jag vore tacksam om justitieministern kunde utveckla detta vidare. Än en gång: Skall vi lyckas komma till rätta med detta problem är anstalterna en oerhört viktig del. Det hjälper inte om vi får aldrig så många poliser som gör ett mycket gott jobb för att fånga in dessa stora narkotikahajar, om vi inte sedan ser till att det fungerar på våra anstalter.

Herr talman! Får jag först till interpellanten säga att målsättningen att vi skall ha narkotikafria anstalter är ganska självklar. Den är väl alla i denna kammare överens om. Därför behöver jag kanske inte särskilt utveckla den. Däremot tycker jag att det finns anledning att mer utveckla en del konkreta åtgärder som har vidtagits just för att nå detta mål. När det gäller Österåkerprojektet beviljades det, som ett led i bekämpandet av narkotikamissbruket, i juli 1977 medel för sex assistenttjänster för vidgad fritidsverksamhet. Samtidigt beviljades medel för ytterligare tre visitationspatruller. Och under 1979 har ytterligare en visitationspatrull inrättats. Vi har f. n. sju sådana patruller vid kriminalvårdsanstalterna. De finns i Malmö, Tidaholm, Norrköping, Kumla, Hall, Österåker och Norrtälje. De kan också utföra visitationsuppgifter vid andra anstalter. De är, som jag ser det, ett bra medel i arbetet på att försöka få bort narkotikan från anstalterna. Till grund för regeringens beslut i juli 1977 om Österåkerprojektet, vidgad fritidsverksamhet och visitationspatruller låg en framställning från ledningsgruppen för narkotikafrågor. Vidare har narkomanvårdsteam, som bl.a. består av en överläkare, en psykolog, en kurator och en översköterska, inrättats i våra tre största städer. Narkomanvårdsteamen bedriver uppsökande verksamhet på häktena i resp. region. De försöker motivera narkotikamissbrukare för vård mot sitt missbruk. Vidare medverkar dessa team i behandlingsoch frigivningsplanering på regionens lokalanstalter. Genom ett regeringsbeslut i april 1978 tilldelades kriminalvårdsstyrelsen sammanlagt drygt 1 milj.kr. för åtgärder mot narkotikamissbruket på anstalterna. Större delen av beloppet avsåg tjänster vid kriminalvårdsanstal Kriminalvårdsstyrelsen fick en kvarts miljon kronor för att framställa videoprogram för behandlingsarbetet vid vissa anstalter. Fyra program har färdigställts och använts inom Österåkerprojektet och på de narkotikafria avdelningarna på andra anstalter — de avdelningar som finns på Hinseberg, Hall och Malmö. Sedan 1974 har anstaltsorganisationen tillförts 17 tjänster för översköterskor, och i årets budgetproposition föreslås bl.a. med hänsyn till de intagna narkotikamissbrukarnas behov av hälsooch sjukvård ytterligare fyra tjänster som översköterska, och då kommer det sammanlagt att finnas omkring 45 översköterskor inom anstaltsorganisationen. Jag tror att översköterskorna utgör en mycket viktig resurs när det gäller behandlingen av narkotikamissbrukarna på anstalterna. När lagen om kriminalvård tillskapades 1974 kom i 34 § en möjlighet att under verkställighetstiden ge narkotikamissbrukare behandling utanför anstalterna. Av samtliga intagna på anstalterna vistas i genomsnitt ca 80 utanför anstalt i enlighet med denna paragraf. Uppskattningsvis 60 26 av dem vistas på behandlingshem eller i familjevård. Den pågående utbyggnaden av behandlingshem för narkotikamissbrukare som bedrivs av kommuner, landsting, stiftelser och organisationer torde medföra att antalet 34 §- placeringar kan öka i framtiden. Den 1 september 1979 inleddes en försöksverksamhet med kontraktsvård för narkotikamissbrukare som har begått brott. Den inleddes vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Avsikten är att vård skall kunna beredas en del av de narkotikamissbrukare i Uppsala och Stockholmsområdet som har övertygats om brott och som själva föredrar vård framför den frihetsberövande påföljd som annars skulle ha ådömts dem. I lagtekniskt hänseende har ju den lösningen valts att domstol har getts möjlighet att förklara brottmålet vilande till dess att resultatet av vården kan bedömas. En förutsättning för ett sådant beslut är att vården kan antas få betydelse för valet av påföljd. Behandlingen inleds med en vistelse på narkomanvårdskliniken vid Ulleråkers sjukhus under sex-åtta veckor. Efter sjukhusvistelsen förs patienten över till öppen vård. Han får då arbeta och bo i sitt hem men är skyldig att två gånger varje vecka infinna sig vid sjukhus inom Uppsala eller Stockholms län för rådgivning och kontroll av att han är drogfri. Kontrollen av drogfriheten sker genom kemiska test av urinprov. Om patienten missköter sig eller återfaller i brottslighet skall brottmålet genast tas upp på nytt med domstolen. När ett år har gått skall målet alltid avgöras slutligt. Det har förutsatts att om patienten då har klarat av sina narkotikaproblem frihetsberövande påföljd skall kunna undvikas. Jag kan meddela att f. n. undergår elva personer vård inom Ulleråkerprojektet och av dem vistas sex personer på Ulleråkers sjukhus och de övriga har överförts till öppen vård. Vidare kan, genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1979, en intagen under vissa förutsättningar föreläggas att lämna urinprov för kontroll av eventuellt narkotikamissbruk. Därigenom har förutsättningarna för differentiering efter narkotikaberoende förbättrats påtagligt. Jag tror att jag med den här mera detaljerade beskrivningen har svarat på åtskilliga av de spörsmål som Rune Gustavsson har ställt. Jag vill beträffande den första av ytterligare två frågor bara säga att när det gäller det nya samrådet mellan kriminalvårdsstyrelsen och socialstyrelsen så har planläggningen för det börjat, och man räknar med att under detta år kunna komma ut med nya anvisningar för den här förskrivningen. Den andra frågan gällde stödet till Österåkeranstalten. Jag har besökt kriminalvårdsstyrelsen och diskuterat frågan med dem, och jag utgår från att när statsmakterna har fattat beslut om anstalter, så utgår också stöd från den centrala myndighet som leder detta. Sedan kan man måhända diskutera formerna för det, och det är väl det som har skett. Nu är den här skrivelsen på remiss hos kriminalvårdsstyrelsen som jag sade i mitt svar, och sedan får vi i justitiedepartementet ta ställning till den.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag vill än en gång understryka vikten av att vi medverkar till insatser som leder till att vi kan få våra olika anstalter fria från knarket och till sådana åtgärder att stora knarkkungar inte kan sitta inne på anstalterna och sköta sina affärer därifrån.

Herr talman! Sven Andersson har frågat mig om jag anser det rimligt att räntekostnader som är avsevärt högre än vad bankerna tar ut och där olika fasta kostnader är inbakade skall vara avdragsgilla vid beskattning. Inledningsvis vill jag nämna att det kan vara svårt att ange en rimlig räntenivå för avbetalningshandeln. Kostnader för finansiering av avbetalningskrediterna, risktagandet och andra faktorer kan motivera att avbetalningshandeln tar ut en högre ränta än t.ex. bankerna. Det kan enligt min mening inte heller sägas vara fel att en avbetalningssäljare slopar fasta kreditkostnader, t.ex. kredituppläggningskostnader och avbetalningstilllägg, och i stället tar ut en något högre ränta. I flertalet fall torde effekten på räntenivån av en sådan åtgärd vara liten. Å andra sidan är det fullt klart att varken köpare eller säljare har rätt att beteckna vad som egentligen är en del av priset som ränta och därigenom uppnå skattefördelar. Beskattningsmyndigheterna är inte heller bundna av de beteckningar som parterna har åsatt en viss ersättning. Nu är det emellertid många gånger vanskligt att i de enskilda fallen avgöra om en felaktig beteckning skall anses föreligga. Det ligger också i sakens natur att en effektiv kontroll är mycket svår att uppnå med utgångspunkt i den enskilde köparens inkomstdeklaration, där uppgifterna är mycket summariska. Det bör vidare påpekas att överräntan för den enskilde köparen många gånger kan antas uppgå till ett så lågt belopp att skattemyndigheterna i enlighet med intentionerna bakom den s.k. RS-reformen inte bör initiera någon utredning. Den rådande situationen är emellertid inte tillfredsställande. Jag vill dock betona att sådana räntenivåer som nämns i interpellationen — 30-40 96 — torde förutsätta att inte bara avbetalningstillägg m.m. omvandlats till ränta utan i än högre grad att så även har skett beträffande en del av inköpspriset för en vara. Men bortsett härifrån vill jag framhålla att våra skattelagar i dag inte innehåller någon högsta gräns för avdrag för den verkliga räntekostnaden. Det kan ifrågasättas i vad mån denna princip kan upprätthållas för framtiden när det gäller t.ex. konsumtionskrediter. Jag har tidigare uttalat, bl.a. i proposition 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m., att underskottsavdragen bör ses över. Direktiv för en sådan utredning utarbetas f. n. En uppgift för denna utredning bör vara att närmare kartlägga de faktorer som kan ge upphov till underskottsavdragen. I den delen bör även problemet med extremt höga räntesatser kunna behandlas.

Herr talman! Jag tror att Sven G. Andersson och jag är överens om att vi, med bevarande av avdragsrätten som princip, bör komma till rätta med sådana företeelser som inte är bra och inte är tillfredsställande. Det är detta som blir huvuduppgiften för den utredning vi nu skall tillsätta. Vi kommer självfallet i det utredningsarbetet att pröva alla uppslag som kan finnas för att vi skall bli av just med företeelser som vi inte vill ha i vårt skattesystem.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har med hänvisning till påstående om att Saléninvest AB har fått tillstånd av staten att flagga ut sju kylfartyg till Liberiaflagg frågat industriministern om regeringen avser att vidta åtgärder för att förhindra de aktuella utflaggningarna eller om regeringen kommer att lägga fram förslag som förhindrar framtida utflaggningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Alexander Chrisopoulos fråga bygger på den felaktiga uppfattningen att Saléninvest AB har fått tillstånd att flagga ut sju fartyg. Vad som hänt är i själva verket att Saléninvest AB fått riksbankens tillstånd att etablera dotterbolag i Liberia för att till dessa inköpa sju kylfartyg som f. n. ägs av ett japanskt rederi. Det är alltså inte fråga om någon utflaggning. Jag har inte för avsikt att föreslå regeringen åtgärder för att förhindra denna affär. Frågan om svenska rederiers utlandsinvesteringar samt flaggöverföringar har behandlats av den sjöfartspolitiska utredningen. Utredningen har föreslagit att lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg skall förlängas till utgången av juni 1981. Utredningens förslag är f. n. föremål för remissbehandling. Regeringens ställningstaganden till dessa frågor kommer att redovisas i en sjöfartspolitisk proposition till riksdagen under våren.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att Saléninvest i december fick tillstånd av riksbanken att överföra sju kylfartyg till liberisk flagg. Först vill jag säga att det är anmärkningsvärt att svenska redare i varvskrisens Sverige kan köpa fartyg från utlandet utan att det blir någon som helst reaktion från regeringens sida. Men det är inte om detta vi skall tala i dag. Vad det här handlar om är att dessa fartyg inte bara tillverkas utomlands, utan med regeringens goda minne skall de också gå under utländsk flagg. Därtill kommer att det rör sig om bekvämlighetsflagg — eller fiffelflagg, som det rätteligen kallas. Detta är ingen enstaka företeelse, utan det är ett led i redarkapitalets—i det här fallet Saléns — strävan att flagga ut så stora delar av den svenska flottan som möjligt. Saléns har ett avtal med staten om att rederiet skall behålla minst 18 fartyg under svensk flagg, men från rederiets sida har uttalats att man har en strävan att få hela sin flotta under bekvämlighetsflagg. Redan nu har Saléns ägarintresse i ca 55 fiffelflaggade fartyg. Avtal med den internationella transportfederationen förelåg våren 1979 endast för ett 20-tal av dessa. Fiffelflaggandet är ett redarintresse som riktas mot sjöfolket. Det går ut över de ombordanställdas löner, deras säkerhet och deras arbetsmiljö. Förutom att det innebär en legaliserad skatteflykt utgör det ett hot mot det svenska sjöfolkets sysselsättning. I lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg sägs att det särskilt skall beaktas hur en överlåtelse påverkar effektiviteten och sysselsättningen inom sjöfartsnäringen och de ombordanställdas förhållanden. Överlåtelse får inte heller strida mot, som det heter, ”väsentligt allmänt intresse”. Men all fiffelflaggning strider ju mot dessa principer. Därför vill jag fråga kommunikationsministern: På vilket sätt har dessa principer beaktats av riksbanken när tillstånd gavs för utflaggning till Liberia av de sju kylfartygen? Jag vill därtill fråga: Förekommer nu förhandlingar mellan regeringen och Saléns? Kommer regeringen att släppa på kravet att Saléns skall ha minst 18 fartyg under svenskt flagg? I bekvämlighetsflaggsfrågan uppenbarar sig de reella motsättningarna mellan å ena sidan redarkapitalets profitintresse och å andra sidan sjöfolkets och det allmännas intresse. Var står regeringen i denna motsättning?
Herr talman! Herr Chrisopoulos inlägg var fyllt av olika angrepp mot tredje part och mycket annat, och jag vet inte om jag finner någon större anledning att gå in i diskussion om dessa frågor. När det gäller den nu aktuella frågan vill jag säga att det här inte handlar om några nya fartyg utan om fartyg som inköptes i andra hand från ett rederi. Alternativet hade i detta fall inte varit att föra fartygen under svenskt flagg, utan det hade varit att Saléns chartrat in fartygen i stället för att äga dem. Utifrån svensk synpunkt anser jag det vara bättre att ett svenskt rederi trots allt äger fartygen och att det kan tillgodogöra sig värdestegringen, som kommer Sverige till godo. Dessutom får det ses som en fördel att det blir fler arbetstillfällen för svenskt befäl genom att Saléns köpt fartygen än det hade blivit om rederiet hade chartrat in dem. Det jag nu anfört hör till den sakfråga vi nu skall behandla, och jag vill därför, herr talman, begränsa mig till detta.
Herr talman! Jag vill ta upp en annan synpunkt som har betydelse i den här frågan och citera Svensk Sjöfarts Tidning. Där står bl.a. följande: ”Då svensk flagg av driftskostnadsskäl är omöjlig har Saléns erhållit Riksbankens tillstånd att bilda ett dotterbolag i Liberia, som i sin tur bildar 7 rederier som vart och ett skall äga ett av dessa f. d. japanska kylfartyg.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att snabbt göra SJ:s nya personvagnar funktionsdugliga. Vagnarna har samma huvuddimensioner som den vanliga vagntypen på kontinenten. De är således inte felkonstruerade. Utrymmet mellan buffertskivekanten och skruvkopplet, där växlingspersonalen står vid koppling, är då de nya personvagnarna kopplas samman i skarpa kurvor 6.8 cm mindre än vid koppling av SJ:s tidigare vagnar och 1,3 cm mindre än vid koppling av de vagnar som används på kontinenten. Det hör till bilden att kontinentvagnar växlas och kopplas också i Sverige. SJ har med arbetarskyddsstyrelsen och Statsanställdas förbund diskuterat vilka åtgärder som skall vidtas för att det minskade kopplarutrymmet inte skall innebära någon ökning av riskerna för personalen. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att införa en bestämmelse om att de nya vagnarna endast får kopplas då båda vagnarna står stilla. Man har kommit överens om att arbetarskyddsstyrelsen skall ta ställning till vilka regler som skall gälla för Så sent som på fredagseftermiddagen kom ett meddelande från Statsanställdas förbund. Man hade gått igenom det här ärendet och ville framföra några synpunkter som jag här skall referera. Statsanställdas förbund anser sig inte ha fått riktig information från SJ om vagnarnas konstruktion. Vidare framhålls att vagnar av liknande typ används i utlandet men att detta inte innebär att man reservationslöst kan godkänna konstruktionen. Med hänsyn till risken för sina medlemmar i Sverige vill man därför delta i bedömningen av vilka bestämmelser som skall gälla. Till sist vill man också att SJ undersöker möjligheten att öka kopplarutrymmet genom en omkonstruktion av vagnen, så att buffertskivan kan minskas. SJ har nu kallat till överläggning såväl med Statsanställdas förbund centralt som med den lokala personalen. En sådan överläggning skall äga rum på onsdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det hör till ovanligheterna att vi i riksdagen tar upp sådana här frågor, men eftersom den här frågan är av utomordentligt stor principiell betydelse har jag velat beröra den. Visst är de här vagnarna felkonstruerade. I och för sig är det naturligtvis allvarligt nog om vagnarna av förbiseende har byggts på ett felaktigt sätt, men det är ännu värre, om man med berått mod har satt sig över gällande skyddsbestämmelser, såväl internationella som inhemska. Även statsrådet medger ju att de här vagnarna inte ens håller de kontinentala vagnarnas mått. Vad statsrådet i så fall ger sitt stöd åt är verkligen gammal klassisk arbetsgivarmoral: ekonomin går före allting annat. Arbetarna behöver man inte bry sig om, de får anpassa sig. De gällande miljöskyddskraven har man struntat i. Men som väl är har arbetarna i dag möjlighet att sätta kraft bakom orden när de slår larm. De har också pekat på att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att hindra och förebygga olyckor. Miljöskyddslagens 3 kap. 2 § ger dem det skyddet. SJ:s egna föreskrifter talar f. ö. samma språk. Men det har man alltså struntat i vid konstruktionen av de här vagnarna. Jag trodde för min del att det hade skett av obetänksamhet i samband med att man måste göra om vagnarna för att få dem handikappvänliga genom att sänka dörråarna osv. Men nu ger statsrådets svar intrycket av att det har skett under full sans, och det gör det hela ännu värre. Ända sedan mars i fjol har man vetat om att vagnarna inte höll måttet när det gäller kopplingsutrymmet. Arbetarskyddsstyrelsen har redan i maj uttryckt kritik. Varför har SJ inte brytt sig om den här kritiken och tagit kontakt med arbetarskyddsstyrelsen? Riskerna för de anställda kan ju knappast överdrivas. Kopplingsarbetet hör till de verkligt farliga men nödvändiga arbetsuppgifterna, i varje fall tills vi politiker har skapat de ekonomiska förutsättningarna för centralkoppling av sådana här vagnar. Även vinterklimat, kyla och halka liksom ett högt uppdrivet arbetstempo ökar riskfaktorerna i det här arbetet. Därför är det nödvändigt att arbetarskyddsstyrelsen får bedöma situationen mycket noga. De krav man nu måste ställa är alltså att vagnarna inte sätts i trafik förrän arbetarskyddsstyrelsen har tagit ställning i ärendet och att SJ, om så krävs, med regeringens ekonomiska stöd gör allt vad som är rimligt med hänsyn till säkerheten för att öka kopplingsutrymmet genom en omkonstruktion av den här vagntypen. Jag vill fråga om statsrådet Adelsohn är beredd att biträda de här handlingslinjerna.

Herr talman! Det går naturligtvis alltid att söka strid om man vill det, och Bertil Zachrisson gör ju ganska tappra försök här. Jag vet inte riktigt allt vad som tillvitades mig om gammal god arbetsgivarmoral och annat. Jag tycker det finns varken plats eller tid för det. Det finns vissa förhandlingslägen där det är klokare att säga för litet än för mycket. Det här är ett mycket känsligt förhandlingsläge mellan bl.a. statens järnvägar och de anställda. Därför tycker jag det vore direkt olämpligt av mig att blanda mig i förhandlingarna. Sedan får herr Zachrisson göra vilka utfästelser han vill för det parti han företräder. Från regeringens sida kan vi inte i den diskussion som nu pågår och i det känsliga förhandlingsläge som råder göra några sådana elefantinhopp, utan de får stå för herr Zachrissons räkning.
Herr talman! Jag söker inte strid. Jag är bara förvånad över det mycket franka påstående som statsrådet gjorde, nämligen att de här vagnarna inte är felkonstruerade och alltså inte behöver göras om. De är uppenbarligen felaktiga. Det har hävdats, och det gör också statsrådet i sitt svar, att liknande vagnar skulle användas i utlandet och att sådana vagnar då och då växlas i Sverige och att personalen därför borde kunna acceptera dessa vagnar. Men det här är då inte helt sant. Dessa vagnar håller inte de mått som vagnarna på kontinenten håller. Det är verkligen inget särskilt bra argument att eftersom man ute på kontinenten har ett dåligt arbetarskydd så skall vi kopiera det i Sverige. Till det kommer ju att de här vagnarna på kontinenten kopplas stillastående. Så sker inte i Sverige. Skulle man koppla sådana här vagnar stillastående i Sverige, så skulle det krävas mer personal och fler lok. Det skulle också troligen rubba tågföring och tågtider. Därför är det heller inte ett särskilt bra argument. Det bästa man kan göra i det här uppkomna läget är naturligtvis att förhandla sig fram till en ordning för hur man skall använda de vagnar som tyvärr redan finns. Men det måste ske efter det att arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat rimliga bestämmelser och personalen blivit ordentligt orienterad. Men sedan skall vi ha långt över 100 fler sådana här vagnar som skall byggas, och därför måste man sätta till alla klutar för att söka konstruera om dessa vagnar, så att vi inte får dras med hela vagnparken konstruerad på det här dåliga sättet. Om så krävs får regeringen självfallet gå in och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att ge SJ en förstärkning i detta sammanhang. Jag vill alltså att detta arbete förbereds snarast möjligt.
Herr talman! Det är ingen felkonstruktion på de här vagnarna, utan de är precis som kontinentvagnarna, bara med den skillnaden att man i Sverige har gjort dem mera handikappvänliga genom att öka det invändiga utrymmet i dem. Den s.k. felkonstruktionen består i att det blivit mindre utrymme för . kopplingspersonalen, 1,3 cm. Någon annan felkonstruktion är det inte. Jag instämmer i och för sig i rätt mycket av vad Bertil Zachrisson säger om att kopplingsarbetet är det farligaste jobb man har inom SJ. Men jag utgår från att parterna skall kunna nå en överenskommelse, förhandla sig fram till en lösning. Under pågående förhandlingar, kanske i ett känsligt läge, har jag ingen anledning att själv gå in och göra den ena eller den andra stolta deklarationen. Nu skall parterna träffas på onsdag, och jag vill framför allt avvakta det mötet. Någon felkonstruktion är det som sagt inte på vagnarna. Konstruktionen innebär att de är mera handikappvänliga än de kontinentala vagnarna är.
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste komma tillbaka, men det rör sig om detaljer som skulle kunna kräva ganska intressanta diskussioner. Arbetarskyddet gäller kopplingsutrymmet, och detta har alltså för det första minskats från normal svensk standard, som är 30 x 40 cm — det är sålunda oerhört små ytor — ned till vad statsrådet kallar det kontinentala måttet. Men därutöver har man för det andra gått ännu längre ned, och här är varje centimeter av utomordentlig betydelse därför att det är på centimetrarna som livet hänger när de anställda skall koppla de här vagnarna i rörelse. Jag vill därför fortsättningsvis kräva att regeringen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att ge SJ förutsättningar att konstruera om de vagnar som ytterligare skall levereras.

Herr talman! Raul Blächer har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att öka statens kostnadsansvar för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Genom riksdagens beslut 1978 klarlades ansvaret för kollektivtrafiken. Beslutet innebär att gemensamma huvudmän skall finnas i varje län för lokal och regional kollektivtrafik. Därmed kan det politiska ansvaret för både planering, finansiering och genomförande av trafikförsörjningen ligga samlat hos ett organ i länen. I takt med att reformen genomförs ges ett betydligt förbättrat statsbidrag samtidigt som bidragsförfarandet avsevärt förenklas. För flertalet län räknar man med att statsbidraget till kollektivtrafiken fördubblas. Syftet med detta stöd är att säkerställa ett basutbud för trafikförsörjningen. När det gäller exempelvis linjetrafik utgår vardagar bidrag för upp till tre dagliga dubbelturer per vägsträcka. I årets budgetproposition föreslås ett förstärkt statligt bidrag till kollektivtrafiken. Därmed kan kompensation ges för inträffade och nu förutsebara kostnadsfördyringar för just den grundläggande trafikförsörjningen. Någon ytterligare ökning av statsbidraget är jag f.n. inte beredd att förorda. Jag anser det rimligt att frågan om en utbyggd kollektivtrafik bör bestämmas på lokal och regional nivå. Genom att beslutet fattas av dem som direkt berörs av trafiken, vilket jag alltid tycker är viktigt, skapas förutsättningar för en lämplig avvägning mellan trafikstandard och finansiering via avgifter eller skatter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, och jag noterar också med tillfredsställelse beskedet att ett betydligt förbättrat statsbidrag skall ges i takt med att länstrafikreformen genomförs. Det skall också hälsas med tillfredsställelse att bidragsförfarandet kommer att förenklas. Det är emellertid angeläget att en satsning på kollektivtrafiken verkligen också leder till en kraftig uppgång i utnyttjandet av allmänna kommunikationer i landet. Den förre kommunalpolitikern och numera kommunikationsministern Ulf Adelsohn är ju alls inte obekant, och han är inte heller oengagerad i problemet med trafiksituationen och avgaserna i storstaden Stockholm, och samma förhållanden gäller också andra större städer i landet. Äveni den medelstora residensstaden Karlstad, där jag hör hemma, har man dessa problem. Ett exempel: För några månader sedan tvingades kommunen att stänga ett daghem därför att blyhaltiga avgaser från innerstadstrafiken konstaterats innebära en överhängande hälsorisk för barnen. Men även när det gäller hushållningen med energi och frågan om hur vi skall kunna minska vårt oljeberoende framstår det för dagen som överhängande aktuellt att snabbt minska privatbilismen till förmån för kollektivtrafiken, framför allt i storstadsområdena. Olycksfrekvensen i trafiken och belastningen på våra vägar torde också också komma att påverkas gynnsamt om kollektivtrafiken snabbt kan ta över en betydande del av persontransporterna mellan bostäder och arbetsplatser m.m. Men då måste ju satsningen redan från starten bli sådan att kollektivtrafik i länen blir ett slagkraftigt alternativ. Det blir den uppenbarligen enbart om standard, turtäthet och kombinationsmöjligheter i resandet redan från början är mycket högt utvecklade. Vi måste räkna med en viss naturlig konservatism hos invanda bilister. Kollektivtrafiken har visserligen redan ett försteg genom att det är dyrt för vanliga inkomsttagare att hålla sig med bil; det vet framför allt glesbygdens invånare, som i stor utsträckning är piskade av nödvändigheten att hålla sig med bil — med stora ekonomiska uppoffringar. Oket på glesbygdens lågoch medelinkomsttagare tyngs nu också av att de med den ökade energiskatten tvingas betala skattelättnader för höginkomsttagare. Nu säger kommunikationsministern i svaret att statsbidraget skall fördubblas och att det redan i årets budgetproposition föreslås ett förstärkt statligt bidrag till kollektivtrafiken. Men kommer statens bidrag till kostnaderna att göra det möjligt för de nya länsföretagen för kollektivtrafik att starta med en trafik av god standard och konkurrenskraftiga taxor? Kommunikationsministern talar om en förstärkning som ger möjligheter till kompensation för inträffade och nu förutsebara kostnadsfördyringar. Jag är böjd för att tolka det så, att det förstärkta statliga bidraget tyvärr enbart ger utrymme för de indexuppräkningar för inflationen som är helt nödvändiga, om man inte redan från starten successivt skall få en ständigt försämrad kollektivtrafik. Jag vill gärna höra en bedömning av kommunikationsministern av vilka möjligheter de kommande länstrafikföretagen kommer att få att bygga upp en slagkraftig kollektivtrafik. Jag är överens med kommunikationsministern om att bestämmanderätten över den utbyggda kollektivtrafiken bör ligga på lokal och regional nivå, men kostnadsfrågan återkommer numera på nästan varje område av kommunal verksamhet, inberäknat landstingens. Ett kärnproblem är de helt olika beskattningsformerna när det gäller finansieringen av statlig verksamhet jämfört med kommunal. Genom att kommunalskatten drabbar hårdare ju lägre inkomsten är, eftersom den inte är progressiv, är också varje kommunal expansion något som drabbar befolkningens flertal med ökat skattetryck. Det tvingar kommuner och landsting till återhållsamhet även på mycket angelägna områden. Så länge frågan om skatteformerna inte har lösts är kostnadsfördelningen mellan stat och kommun ett ständigt återkommande problem så snart en offensiv utveckling på något område ter sig nödvändig. Energibrist och oljekostnader, trafikolyckor och trafiksvårigheter, avgasoch bullerproblem — allt detta är sådana saker som bara förvärras ju längre vi väntar. Skall vi huvudsakligen vänta på att våra i dag hårt ansträngda kommuner och landsting skall bygga ut kollektivtrafiken i den takt som deras ekonomi tillåter, då låter vi ju bara problemen växa medan vi skjuter dem framför oss.
Herr talman! Det är riktigt som herr Blächer säger att det viktigaste är att försöka få människorna att åka kollektivt mellan bostäder och arbetsplatser. Det är också riktigt att turtätheten och kombinationsmöjligheterna härvidlag kanske är det viktigaste. Först därefter kommer standarden och priserna. Jag vill emellertid ge ett exempel på ett av de första bolag som kommit i gång, nämligen i Uppland. I Upplands Lokaltrafik har man med en ökning av trafikresurserna med bara 5 96 fått en ökning av utbudet med 35 26 och en ökning av antalet resenärer med 50 26. Med en mycket liten kostnadsökning och genom att samordna resurserna har man fått en mycket kraftig ökning av resandet. Jag tror att om man har ont om pengar, så bör man i första hand försöka samordna sina resurser och använda dem så riktigt som möjligt. Jag tror att det finns skäl för andra läns huvudmän att ta en titt på hur man gjort i Uppland, för där har man faktiskt lyckats väl.

Herr talman! Karl-Gustaf Mathsson har frågat om jag anser det vara lämpligt att ett statsägt företag som LKAB lägger ut beställningar till ett av sydafrikanskt kapital ägt företag och därmed medverkar till sysselsättningssvårigheter för berörda orter. Jag har vid tidigare tillfällen deklarerat i riksdagen att jag anser att det bör ställa sig naturligt för svenska företag, de må vara samhällsägda eller ej, att vid beställningar anlita svenska leverantörer om de kan lämna likvärdiga anbud beträffande t.ex. pris och kvalitet. När det gäller Sydafrika har riksdagen som bekant beslutat om vissa sanktioner som bl.a. rör svenska företags investeringar i landet och handel med krigsmateriel. Sanktionerna gäller däremot inte handel i övrigt med Sydafrika. Jag vill därutöver återigen framhålla att den här typen av beslut fattas inom företaget och att jag inte kan påverka enskilda beslut och inte heller har anledning att uttala mig om lämpligheten av olika beslut.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Frågan ställdes just på grund av de sanktioner som riksdagen beslutat om när det gäller Sydafrika. Riksdagens beslut i fjol om förbud mot investeringar i Sydafrika var ett bra beslut. Men detta är ett beslut som vi måste se som ett första steg mot vidare åtgärder för att isolera regimen i Sydafrika. Jag har med min fråga inte velat kräva att industriministern skulle komma med ett förslag om en ny lagstiftning. Men mot den bakgrund som denna fråga har anser jag att statsägda företag vid sina inköp bör ta vederbörlig hänsyn till den folkopinion som finns i vårt land när det gäller Sydafrika. Det kan i det här fallet inte vara fråga om protektionism, om det statsägda LKAB avstår från handel med sydafrikanskt ägda företag och i stället gör sina inköp av borrstål från svenskägda företag. Vi vet att våra svenska borrstålsföretag är ledande på världsmarknaden inom den här branschen. Jag kan heller inte tro att prisskillnaderna skulle vara stora. beredd att rekommendera de statsägda företagen att inte handla med Sydafrika.
Herr talman! Det är självklart att de upphandlingsprinciper som gäller i den offentliga verksamheten också måste gälla för de statsägda företagen, dvs. att man köper på kommersiella villkor och att man väger olika villkor i ett köpeavtal mot vad som marknaden kan erbjuda. Det är detta som bör vara underlaget för beslut. Jag har i mitt svar klart deklarerat att jag anser det önskvärt att företag — samhällsägda eller andra — när man inom landet har utsikter att få leveranser på likvärdiga villkor väljer svenska leveranser. Men avgörandet måste ändå vara företagets eget, och jag förutsätter att avvägningarna sker på kommersiellt riktiga grunder.
Herr talman! Jag menar inte att vi på något sätt skall göra avkall på våra frihandelsprinciper. Men den lag som riksdagen fattat beslut om ”på detta område — jag tror det var i fjol våras — får vi se som en undantagslag. Jag vore glad om industriministern också kunde göra ett undantag och i det här fallet ge dessa rekommendationer till våra statsägda företag.

Herr talman! Torsten Karlsson har frågat arbetsmarknadsministern vilka skälen är till avslaget på begäran om lokaliseringsstöd till industrin i Motala. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Denna lokaliseringsfråga hade sedan en tid diskuterats med företaget inom ramen för det lokaliseringssamråd som fortlöpande äger rum mellan regeringen och de större industriföretagen. Företaget hade informerats om de möjligheter till lokaliseringsstöd som föreligger i olika delar av landet enligt riksdagens beslut om regionalpolitiken under våren 1979 . Motala kommun hör som bekant inte till något av de stödområden inom vilka lokaliseringsstöd kan utgå enligt detta beslut. Regeringen hade vidare uppmanat företaget att undersöka förutsättningarna för en etablering i något av Norrlandslänen. När företaget slutligen ändå har valt att förlägga denna nyetablering utanför stödområdet beror det sannolikt på att man funnit förutsättningarna för expansionen mycket gynnsamma i Motala. Regeringen har i detta fall inte funnit anledning att bevilja lokaliseringsstöd utanför de av riksdagen fastställda stödområdena. Enligt min mening bör det regionalpolitiska stödet reserveras för företag som är beredda att göra investeringar i de delar av landet där de bäst behövs, t.ex. på utsatta orter i Norrland. I Motala kommun har under de senaste åren ett betydande antal arbetstillfällen inom industrin fallit bort. Detta har bidragit till den förhållandevis höga arbetslöshetsnivån i kommunen. Samtidigt kan dock konstateras att kommunens industrisektor även efter den strukturbetingade nedgång som skett är förhållandevis stor och väldifferentierad. Detta beror säkert på att kommunen har ett från lokaliseringssynpunkt gynnsamt geografiskt läge — något som även framdeles borde kunna bidra till att etableringar av olika slag sker i kommunen utan att staten behöver gå in med stöd av olika slag. Vidare har under det senaste halvåret en påtaglig nedgång av arbetslösheten skett i Motala kommun. Några av de större industriföretagen har åter börjat nyrekrytera personal, vilket bidragit till att minska arbetslösheten. Jag ser naturligtvis mycket positivt på denna utveckling.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Åsling för svaret, även om jag inte blir särskilt upprymd av det, för jag kan väl säga att i stort sett har statsrådet svarat på rent administrativa grunder, att Motala inte tillhör stödområdet till vilket lokaliseringsstöd skall utgå. Nu är det ändå på det sättet att regeringen har möjligheter att ge stöd till andra orter än dem som tillhör stödområdet, om det är motiverat med hänsyn till utvecklingen. Och då finns det anledning att se på den utveckling som skett i Motala. Under en period på tre fyra år har Motala tappat omkring 3 000 arbetstillfällen. Man kan jämföra Motalas situation med situationen på varvsorterna, exempelvis Landskrona, om Svenska Varv skulle genomföra sina planer på nedläggning av varvet där. Denna utveckling har också fortsatt på det sättet att de två stora företagen i Motala inte har nyrekryterat arbetskraft efter den naturliga avgång som skett under den senaste tiden, under 1979. Därigenom har det från dessa företag försvunnit ca 300 arbetstillfällen. Antalet arbetslösa medlemmar av arbetslöshetskassan har ökat med ungefär 500 sedan 1976. Under perioden 1977-1979 har 25-kronan utgått till 47 företag och berört 2 315 anställda. I de debatter som tidigare har förts här i kammaren med främst arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén har löften utställts att om bara Motala kommun kan komma med konkreta planer skall regeringen ställa sig positiv. Men regeringen har inte reagerat på annat sätt än genom att säga nej till de 100 milj.kr. som länsstyrelsen begärt. Regeringen har också avslagit ansökan om lokaliseringsstöd till AB Solna Offset.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar anser jag att man bör vara mycket restriktiv när det gäller att bevilja lokaliseringsoch regionalpolitiskt stöd utanför stödområdet. Jag har all förståelse för de synpunkter som Torsten Karlsson här framför, men om man inte är restriktiv finns ju risken för att effekten av det regionalpolitiska stödet tunnas ut och att dett.o.m. förlorar den effekt som det är avsett att ha, nämligen att främja investeringar och etableringar i de delar av landet som är mest utsatta och har den lägsta sysselsättningsfrekvensen. Det här aktuella fallet är i det sammanhanget ett typiskt exempel. Vi har erbjudit företaget lokaliseringsstöd, om man vore beredd att förlägga investeringen till något av Norrlandslänen. Trots detta har företaget valt Motala. Att i det läget ändå ge lokaliseringsstöd till företaget vore att använda detta instrument på ett felaktigt sätt och på ett sätt som inte står i överensstämmelse med riksdagens intentioner. Den stödområdesindelning som nu gäller har så sent som i juni månad i fjol fastställts av riksdagen. Som underlag för riksdagens beslut och regeringens proposition låg då en utvärdering av stödområdessystemet, verkställd bl.a. av länsmyndigheterna. Länsstyrelsen i Östergötland har inte föreslagit Motala kommun att ingå i stödområdet. Det väcktes heller ingen motion i den riktningen. Glädjande nog kan jag konstatera att trots detta har utvecklingen i Motala visat sig gå i en mycket positiv och gynnsam riktning f.n. Det är jag som ansvarigt statsråd självfallet tacksam och glad för.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att regeringen inte utnyttjar de möjligheter som finns för att ställa sig positiv till Motala. Man har väl snarare sökt påverka det företag som nu skall lokalisera tillverkning till Motala att förlägga denna någon annanstans. Sedan finns det skäl att erinra om länsstyrelsens i Östergötland aktioner och framställningar till regeringen för att få resurser att skapa bättre möjligheter för arbetsmarknaden i Motala. Det har redovisats konkreta objekt, men regeringen har inte ställt upp, trots att man från regeringshåll uttalat löften om att regeringen skulle ställa upp när det kom konkreta förslag från Motala om att förbättra sysselsättningen där. Jag vet inte varifrån regeringens ledamöter får uppfattningen om den positiva utvecklingen i Motala. Så har det varit hela tiden när vi har debatterat Motala här i riksdagen. Sanningen är att hundra fler kassamedlemmar i Motala var arbetslösa 1979 än tidigare år. Electrolux har förlorat över 200 arbetstillfällen genom naturlig avgång. Luxor Radio har minskat sin arbetsstyrka med över 100 personer under en dryg ettårsperiod. Sådan är situationen, och konjunkturerna talar inte till förmån för Motala.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att det vore ett brott mot riksdagens uttalade mening beträffande syftet med det regionalpolitiska stödet att i detta typfall — när ett företag har avböjt lokaliseringsstöd för en etablering där sysselsättningsproblemen är avsevärt större än i Motala — ändå ge regionalpolitiskt stöd för en etablering i Motala. Jag ber herr Karlsson betänka vad riksdagen här har uttalat.
Herr talman! Det är möjligt att man kan bedöma frågan så när det gäller själva företaget. Men om man betänker alla de insatser och uppvaktningar som har gjorts av såväl kommunen som länsstyrelsen för att dels skaffa mera sysselsättning till Motala, dels få regeringen att ställa upp för olika projekt, hade det ändå funnits motiv att ge regionalpolitiskt stöd. Sådana möjligheter rymmer riksdagsbeslutet när utvecklingen är sådan som den har varit i Motala.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag avser att tillsammans med Saab-Scania AB vidta för att lösa den aktuella krisen inom Datasaab och när jag avser att vidta dessa åtgärder. Som utgångspunkt för mitt svar på de ställda frågorna vill jag kort beröra bakgrunden till bildandet av Datasaab i dess nuvarande form. Databranschen domineras såväl utvecklingsmässigt som kommersiellt av några få företag, de flesta amerikanska. Den är utvecklingsintensiv och därför mycket resurskrävande samtidigt som konkurrensen är mycket hård. De flesta industriländer har bedömt det som nödvändigt att ha en inhemsk dataindustri med hänsyn till den industriella betydelse databranschen har och till datateknikens ökande allmänna betydelse inom snart sagt alla områden. Detta har lett till att många länder, bl.a. Storbritannien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland och Japan, har satsat miljardbelopp på att bygga upp inhemska dataindustrier. I Sverige fann vi det, bl.a. av dessa skäl, rationellt att slå samman dåvarande Stansaab AB med Saab-Scanias verksamhet inom Datasaabdivisionen till ett bolag, med tillräcklig strukturell styrka för att kunna verka i det internationella konkurrensklimatet. Riksdagen beslöt hösten 1977 om förutsedda tillskott av ägarkapital m.m. till bolaget för åren 1978-1981. Redan från början förutsågs att de avtalade bidragen skulle kunna visa sig vara otillräckliga, och ägarna åtog sig därför att med lika delar täcka de ytterligare underskott som trots bidragen kunde tänkas uppstå. Datasaabs förlust år 1978 blev större än väntat. Det belopp Alf Wennerfors har uppgivit, ca 270 milj.kr., är riktigt. För år 1979 förutses en förbättring av resultatet med ca 70 milj.kr., och 1980 års resultat beräknas bli ytterligare bättre. Det ursprungliga målet att uppnå lönsamhet år 1982 bör kunna nås. Bolagets volymutveckling är tillfredsställande. Faktureringen år 1978 uppgick till 696 milj.kr. För år 1979 beräknas den ha varit ca 850 milj.kr. och för 1980 förutses över 1000 milj.kr. Orderingången har varit god, och efterfrågan på vissa produkter har tidvis överstigit tillgänglig kapacitet. Företaget har nyligen bl.a. fått en order på bankterminaler till Förenta staternas näst största bank värd 75 milj.kr. Bolagets styrelse och ledning har givetvis till uppgift att göra företaget lönsamt, men jag vill understryka att den kortsiktiga lönsamheten måste vägas mot behovet att bygga upp en svensk dataindustri som har viss bredd i verksamheten. En nedläggning av stora delar av verksamheten hade sannolikt varit en snabbare väg till lönsamhet än den som styrelsen nu har valt, men det är tveksamt om det i så fall hade blivit en tillräckligt bred bas kvar för att kunna tjäna som grund för en svensk dataindustri. Datasaab har under åren 1978 och 1979 investerat sammanlagt ca 200 milj.kr. i utvecklingsarbete för att förnya produktsortimentet. Detta kommer att kraftigt påverka lönsamheten i positiv riktning. En sammanslagning av två företagsenheter leder normalt till ett överskott av personal. Krav på förbättrad lönsamhet innebär att ett sådant överskott snabbt måste minskas, vilket naturligt nog kan leda till missnöje inom de drabbade personalkategorierna. Sedan sammanslagningen den 1 januari 1978 av de två ursprungliga organisationerna har närmare 300 tjänstemannabefattningar inom bolaget dragits in. Detta har kunnat ske utan uppsägningar. Datasaab har nu trots svåra förutsättningar och initialproblem kommit över de största svårigheterna och är på god väg att uppnå det ursprungliga målet, lönsamhet år 1982. Den bild av problem som Alf Wennerfors tecknar i sin interpellation är enligt min uppfattning grundad på ofullständig information om bolagets situation. För ordförandeposten i bolagets styrelse gäller att staten och Saab-Scania har rätt att växelvis besätta denna. Vi har från statens sida inte funnit skäl att omedelbart utnyttja vår avtalsenliga rätt till byte på ordförandeposten. Jag tror inte att styrelsens styrka och målmedvetenhet har blivit lidande av detta. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat ser jag inget behov av att ägarna nu vidtar några särskilda åtgärder utöver vad som görs av Datasaabs styrelse och verkställande ledning. Jag följer dock uppmärksamt utvecklingen i företaget och kommer att om så behövs vidta de åtgärder som utvecklingen kan påkalla.

Herr talman! Låt mig allra först tacka för svaret. Sedan vill jag markera att det faktiskt är tunga skäl som har motiverat att interpellationen har blivit ställd. Vi har under en lång följd av år ställt upp med skattebetalarnas pengar för att stötta både hela krisbranscher och enskilda krisföretag. När vi gör detta måste vi inför skattebetalarna kunna säga att varje satsad krona, varje satsad miljon, varje satsad miljard får största möjliga effekt. För detta behövs kunskaper, erfarenheter, gott omdöme, tillfredsställande insynsmöjligheter, kontinuerlig kontroll och inte minst förtroende för de människor som av resp. ägare utsetts att leda och ansvara för att resp. krisföretag omgående skall komma ur svårigheterna. Eftersom vi i det här landet helhjärtat hävdar allas rätt till arbete, så har vi alltså satsat åtskilliga miljoner för att överbrygga konsekvenserna av det svenska näringslivets kris under 1970-talet och inte minst för att rätta till de såväl ekonomiskpolitiska som näringspolitiska misstag och felbedömningar som den socialdemokratiska regimen gjorde. Men när vi satsar pengar för att slå vakt om de anställdas trygghet, så måste det vara fråga om konstruktiva åtgärder på lång sikt. Vi löntagare är vidare inte betjänta av att det inte talas öppet om svårigheterna. Det ligger ett slags trygghet i att beslutsfattarna lämnar all den information som finns. Att denna princip upplevs som ännu viktigare i krislägen behöver jag inte närmare utveckla. Att jag nu aktualiserar Datasaabs oroande utveckling och gör det öppet med uppgifter och frågeställningar av olika slag kan naturligtvis oroa och irritera på vissa håll. Jag tvekar emellertid inte att göra det. Jag tror att det är Martin Luther som har sagt: Du står inte bara i ansvar för vad du säger utan också för vad du låter bli att säga. Ett annat skäl för interpellationen är att det här gäller framtiden för den svenska dataindustrin. Frågeställningen är helt enkelt: Följs den målsättning som industriminister Nils Åsling uttalade i regeringens förslag till riksdagen hösten 1977 i propositionen 1977/78:17? Denna fråga skall jag belysa litet längre fram i mitt inlägg. Jag har således med stort intresse tagit del av industriministerns svar. Några åtgärder utöver de som bolagsstyrelsen och verkställande ledningen hittills har vidtagit är inte aktuella, menar industriministern. Av uppgifter som bl.a. förekommit i pressen har jag fått ett annat intryck, och det har jag också redovisat i interpellationen. Industriministern bekräftar i svaret att 1978 års förlust för Datasaab var 270 milj.kr. Han nämner inte att den proposition om extra förlustbidrag som folkpartiregeringen lämnade till riksdagen i april 1979 angav 1978 års förlust till 222 milj.kr., baserat på ett preliminärt bokslut. Bara några månader senare — efter riksmötets avslutning i början av juni — får vi veta att det slutgiltiga bokslutet visade att 1978 års förlust inte blev 222 milj.kr. utan nästan hela 50 miljoner mer, dvs. 270 milj.kr. Industriministern måste väl ändå medge att detta är uppseendeväckande. Är det vanligt att bolagsledningar gör så missvisande och felaktiga beräkningar för så kort tid? Nå, det här känner industriministern till, vilket är av särskilt intresse med tanke på att industriministern i sitt svar anger att 1979 års förlust kommer att bli ca 200 milj.kr. Under våren 1979 angavs att 1979 års förlust skulle kunna bli 145 milj.kr. Under hösten visade en ny prognos att förlusten syntes kunna bli 180-185 milj.kr. I Dagens Industri av den 25 oktober 1979 säger verkställande direktören Gunnar Wedell att kostnaderna blir 150-200 milj.kr. högre än beräknat för de fyra första åren. Utöver de 430 milj.kr. som företaget enligt avtalet skulle få från ägarna — staten och Saab-Scania — under de fyra åren och utöver det extra förlustbidraget på 114 milj.kr., varom riksdagen för sin del beslöt i juni 1979, tillkommer tydligen ytterligare behov på 150-200 milj.kr. Den 21 december berättade några representanter för Datasaabs företagsledning för mig och vår näringskommitté i den moderata riksdagsgruppen att förlusterna för 1979 troligen skulle bli 200 milj.kr. Nu måste jag fråga: När industriministern nämner 200 milj.kr., har då hänsyn tagits till den uppenbara osäkerheten i företagets bedömningar? Vad är det som säger att förlusten stannar vid 200 milj.kr.? Skall man tolka uttalandet i Dagens Industri så att förlusten kan bli långt större än 200 milj.kr. — kanske 250 milj.kr.? Eftersom orderingången varit vikande under den senare delen av 1979, är det väl svårare att bokföringstekniskt väga in exempelvis utvecklingskostnaderna. I anslutning till dessa uppgifter om den mycket oroande resultatutvecklingen måste jag fråga industriministern: Varför redovisar inte Datasaab delårsbokslut? Är industriministern beredd att som representant för staten som ägare av företaget begära delårsbokslut? Sådana förekommer i allt fler företag i näringslivet. I ett förlustföretag borde detta vara naturligt. Icke minst borde en större förmåga att kontinuerligt bedöma företagets resultatutveckling bl.a. genom delårsbokslut minska oron hos de anställda. I anslutning till industriministerns förhoppning om att det ”ursprungliga målet att uppnå lönsamhet år 1982 bör kunna nås” vill jag påpeka att nollresultat — dvs. lönsamhet som den uttrycks i interpellationssvaret — sannerligen inte är ett tillfredsställande slutgiltigt mål, och det har väl industriministern inte heller menat. Jag har vid ett sammanträffande med bolagsstyrelsens ordförande Hans Werthén ställt frågan: Hur stor bör vinsten vara med tanke på de anställdas anställningstrygghet och företagets överlevnad? Han svarade: Vinsten bör nog vara 60-100 milj.kr. Låt mig här få understryka att min bild av företagets problem, som industriministern ifrågasätter i sitt svar, innefattar denna mera realistiska syn på ett företags resultatutveckling. Jag vill också nämna, för att ytterligare förklara min oro, att jag har tagit del av Saab-Scanias årsredovisning för år 1978. Av denna framgår att Saab-Scania som hälftenägare betraktar det extra förlusttäckningsbidrag på 57 milj.kr. som man redan tvingats utge såsom ett förskott på det totala förlusttäckningsbidraget på 150 milj.kr. Om man medräknar förlusttäckningsbidraget på 37,5 milj.kr. för 1979 har alltså Saab-Scania hittills tillskjutit 132 milj.kr. Enligt Saab-Scanias sätt att se på sitt engagemang återstår endast 18 milj.kr. av det belopp som man skulle tillskjuta under fyraårsperioden. Inom parentes bör nämnas att Datasaab alltså från de båda ägarna sammanlagt fått förlustbidrag på nära 300 milj.kr. under två år, dvs. under 1978 och 1979. Om Saab-Scanias tolkning av vad som sägs i huvudavtalet när det gäller skyldigheter är riktig, så stämmer det dåligt med vad industriministern anfört i svaret om ägarnas skyldighet att ”täcka de ytterligare underskott som trots bidragen kunde tänkas uppstå”. Föreligger det här en åsiktsskillnad mellan ägarna? Kan industriministern med sin mera fullständiga information om bolagets situation belysa det? Datasaab säljer det mesta av sin produktion på export. För några år sedan skrevs det ganska mycket om företagets svårigheter när det gällde att av USA få exportlicens för de amerikanska komponenterna i den flygtrafikledningsutrustning som man skulle leverera till Sovjet. Jag råkade f. ö. ha möjlighet att följa den diskussionen på nära håll eftersom jag då befann mig i USA. Under den senaste veckan har de här frågorna dess värre åter blivit aktuella genom USA:s aviserade embargopolitik mot Sovjet. Som en följd härav har jag bett upplysningstjänsten att forska i saken. Resultatet av dessa efterforskningar är märkligt nog att de papper som finns i ärendet endast finns hos Datasaab och där betraktas de som en affärshemlighet. Jag har inget behov av att ta del av affärshemligheter.

Jag kan tänka mig att industriministern förvånat höjer ögonbrynen en smula när jag påminner om att företagets verkställande direktör den 28 november 1978 gjorde följande uttalande i Dagens Nyheter: ”Vi borde få en massiv manifestation, en världsopinion mot USA:s föråldrade embargopolitik när det gäller utrustning som inte har ett dugg militär anknytning. Den är absurd.” Det är väl ganska känt att vissa politiker gjort den typen av uttalanden. Men att företagsledare med sitt mera vardagsnära och klart differentierade och lagbundna ansvar för tusentals människors existens uttalar sig på det sättet är ovanligt, och det minskar tyvärr förtroendet för bolagsledningens åtgärder eller frånvaro av åtgärder. Genom min befattning som ordförande i partiets centrala tjänstemannaråd och som fackligt aktiv inom TCO är det ofrånkomligt att jag får en ganska god inblick i de personalpolitiska frågor som upplevs som problem vid olika företag. Vid Datasaab med dess ca 3 000 anställda har under de två senaste åren genomförts ett tiotal större omorganisationer. I ett par fall har samtliga tjänster vid en hel division ledigförklarats och till stor del tillsatts med helt ny personal. Fackklubbarna upplever detta som ett spel, och i några fall har centrala förhandlingar tillgripits för att pröva rimligheten i den förda personalpolitiken. Mot den bakgrunden förefaller industriministerns svar att personalminskningarna ”naturligt nog kan leda till missnöje inom de drabbade personal kategorierna” alltför förenklat. Hur ser f. ö. industriministern på det önskemål som fackklubbarna framförde vid sin uppvaktning i näringsutskottet förra året, nämligen att staten skulle utnyttja sin rätt och skyldighet att vid bolagsstämman i maj förra året utse styrelseordförande? Enligt pressuppgifter tillfrågade dåvarande regeringen tre fyra personer. Ingen ville. Är detta inte illavarslande — att det skall vara så svårt för staten att hitta en lämplig kandidat? Fortfarande enligt pressuppgifter tycktes inte Hans Werthén vara särskilt entusiastisk inför att fortsätta som styrelseordförande. Visst skall vi vara tacksamma för att en så kompetent och framstående företagsledare fortsätter att leda styrelsearbetet, men varken Saab-Scanias syn på Datasaabs situation, som jag belyste tidigare i mitt inlägg, eller Hans Werthéns tydligen måttliga förtjusning över detta uppdrag bidrar till att stärka förtroendet för ledningen av företaget. Jag har härmed inte sagt att förtroendet minskar. Jag vill bara ha sagt att ett företag i kris ställer ökade krav på förtroendet för ledningen. Det är dessutom på sin plats att staten utser representanter som har tillfälle att helhjärtat delta i styrelsearbetet. Några av statens representanter har tydligen under det senaste året haft speciella svårigheter att delta i det arbetet. Slutligen skall jag beröra frågan om företagets affärsidé. Har den förändrats sedan 1977, eller håller den på att förändras? Med andra ord: Följs den målsättning som industriministern uttalade 1977? Jag fick ett intryck av att industriministern bl.a. underströk kravet på en allsidigt utvecklad svensk dataindustri, som därigenom kunde få en allmän industripolitisk betydelse som kunskapsbas och förmedlare av ny teknik till andra delar av industrin. Industriministern pekade också på värdet av strukturell styrka och på att det nya fusionerade företaget tillfördes verksamheter som kompletterade varandra. Å ena sidan skulle företagets affärsidé vara att satsa på masstillverkning av produkter såsom Alfascop-terminaler, som de heter, och bankterminaler, som industriministern själv pekade på i sitt svar. Å andra sidan skulle de s.k. nisch-projekten flygtrafikledningssystem, patientdatasystem och Dator 80 utvecklas vidare. Men vad har bolagsledningen gjort? Nisch-projekten har avvecklats eller håller på att avvecklas. Varför? Vilka svenska företag har klarat sig bäst under 1970-talets konjunktursvacka? Jo, bl.a. de som satsat på nischprojekt, som sysslat med unika produkter, som haft handlingsberedskap, som satsat på forskning och utveckling. Varför avvecklas flygtrafikledningsprojektet? Företaget har ju utvecklat en fullkomligt unik know-how, som det heter på fint språk. Varför avvecklas — eller varför mattas intresset för — patientdatasystemprojektet? Åren 1974-1975 var företaget ett av de främsta företagen i världen på detta område. Studiegrupper från olika delar av världen stod i kö för att studera dessa projekt på Karolinska sjukhuset här i Stockholm och på Sahlgrenska i Göteborg. Sammanfattningsvis: Jag känner fortfarande oro för krisen i Datasaab. Det finns samtidigt en hel del som är positivt, och det skall vägas in: Industriministern anser inte att åtgärder är nödvändiga nu. Jag anser det fortfarande. Den sista frågan: Är det bokslutet för 1979 som industriministern i första hand vill avvakta innan industriministern vill överväga åtgärder?

Herr talman! Jag vill först erinra Alf Wennerfors om målet för det statliga engagemanget i dataindustrin. Det var att säkra en dataindustri av tillräcklig bredd som bas för den tekniska utvecklingen i hela det svenska näringslivet. Datoriseringen griper omkring sig, och den sätter sin prägel på hela verkstadsindustrin. För den industriella och tekniska standarden i landet är det angeläget att vi har vissa basindustrier också inom detta nyckelområde för framtiden. Det är den första kommentaren jag vill göra till Alf Wennnerfors interpellation. Den andra är att jag utan vidare kan vitsorda att jag hade hoppats att det skulle finnas en bättre överensstämmelse mellan budget och resultatprognos och utfall. Jag kan också utan vidare vitsorda att skillnaderna här inte är tillfredsställande, även om de skillnader som har förekommit egentligen inte är speciellt uppseendeväckande, om vi jämför med vad som har hänt andra internationellt verksamma företag inom denna bransch. Samtidigt som jag säger att den bristande överensstämmelsen mellan å ena sidan vissa resultatprognoser och budgeten och å den andra det ekonomiska utfallet inte är tillfredsställande vill jag framhålla att företaget när det gäller den tekniska utvecklingen befinner sig i frontlinjen och representerar ett ypperligt kunnande inom vissa bestämda sektorer. Alf Wennerfors frågade mig om jag tror att resultatprognosen för 1979 kommer att hålla. Jag utgår från det. Det är företagets uppgift, och jag har på detta stadium ingen anledning att ifrågasätta den. Jag förutsätter alltså att de fakta som företaget har redovisat också kommer att visa sig hålla. I detta sammanhang frågar Alf Wennerfors mig varför företaget inte gör delårsbokslut. Anledningen är helt enkelt att ägarna inte har krävt det. Ägarna har valt andra vägar för att hålla kontroll över utvecklingen i företaget. Det kan också vara motiverat, i synnerhet som detta är ett företag under uppbyggnad — två företag har ju sammansmälts. Och vi kan notera att en del av orsaken till att resultatet inte har blivit det vi skulle önska är att sammansmältningsprocessen har tagit längre tid än vi kunde föreställa oss när vi här i riksdagen fattade beslutet. Alf Wennerfors hänvisade till styrelseordföranden, som har sagt att 60-100 milj.kr. vore en rimlig vinst. Alf Wennerfors satte detta mot det förväntade nollresultatet 1982. Självfallet kan man ha den uppfattningen. Jag kan t.o.m. säga att den vinsten ligger i underkant med tanke på de risker denna bransch medför. Jag skulle gärna se att företaget genererade mera kapital, eftersom de satsningar som görs i datorsystem är extremt riskfyllda med tanke på den allmänna utvecklingen. Men vi har utifrån de värderingar som vi har haft och utifrån det riksdagsbeslut som har gällt ansett att målet bör vara ett nollresultat till först och främst 1980. Alf Wennerfors tog också upp Saab-Scanias värdering av situationen. Jag vill betona att den är Saab-Scanias egen. Vi betraktar självfallet Saab-Scania som hälftenägare. Som sådan delar Saab-Scania ansvaret för företaget med staten, som är den andra hälftenägaren. Ordförandefrågan har inte lösts, säger Alf Wennerfors. Sanningen är att vi i denna regering inte har haft anledning att ta upp ordförandefrågan än, därför att vi anser att styrelsens sätt att fungera under den nuvarande ordföranden är fullt tillfredsställande. Vi har alltså inte haft anledning att aktualisera den frågan. Jag vill avslutningsvis säga att jag reagerar mot Alf Wennerfors karakteristik att Datasaab befinner sig i kris. Det är inget företag i kris. Det är ett företag som ännu inte har presterat ett tillfredsställande ekonomiskt resultat. Men när man ser bakgrunden, dvs. att två företag har sammanslagits och att man samtidigt med den organisatoriska process det förutsätter också haft ett tungt arbete med den tekniska utvecklingen som går med en förskräcklig hastighet i branschen, kan man hitta den logiska förklaringen till de svårigheter företaget har. Jag vill starkt understryka att sett internationellt är företaget i sina speciella segment, sina speciella nischer, i hög grad tekniskt ledande och på sikt också, som jag bedömer det, i hög grad konkurrenskraftigt. Man är t.ex. när det gäller bankterminaler uppenbart marknadsledande. Det är omständigheter man skall ta med i bilden. Man måste ge ett företag av denna karaktär tid för att genomföra omorganisationen, tid för att klara den tekniska förnyelsen. Och även om det önskvärda resultatet låter vänta på sig måste man ta med alla komponenter i bilden för att göra en rättvisande bild av företaget. Då blir min bild av Datasaab väsentligt mycket mer optimistisk än den Alf Wennerfors här har frammanat.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om att företaget har olika slag av svårigheter. Det har redovisats på olika sätt, och jag behöver därför inte närmare uppehålla mig vid det. Men jag vill gärna säga att jag är helt klar över att detta sannerligen inte är någon lätt bransch, att man har fusionssvårigheter osv. Jag är tacksam att industriministern ändå medger att utvecklingen inte är tillfredsställande. Men så säger industriministern att när det gäller den tekniska utvecklingen ligger företaget i frontlinjen. Javisst, det gör företaget verkligen. Men det gäller den s.k. masstillverkningslinjen. Jag frågar, vilket jag också gjorde i mitt tidigare inlägg: Varför håller man, som det tycks, på att ändra affärsidén? Varför lägger man ner de s.k. nischprojekten, t.ex. patientdatasystemprojektet, flygtrafikledningsprojektet, dator 80 osv.? Där finns också en väldig massa teknisk kunskap som man borde ta vara på och resurser att utveckla. Delårsbokslut har ägarna inte begärt, säger industriministern. Det finns andra sätt att följa utvecklingen. Javisst, det finns det, det är jag medveten om. Men så nämner industriministern att det är litet speciellt nu eftersom företaget är under uppbyggnad. Tänk, att detta, tycker jag, är ett särskilt starkt argument för att begära just delårsbokslut. När det sedan gäller vinsten och vilken syn man kan ha på den, så tror jag att bolagsstyrelsens ordförande nämnde att minst 60-100 miljoner var nödvändigt med tanke på de anställdas trygghet och företagets fortlevnad. Det är alldeles klart att denna bransch är osäker. Det är fråga om stora risktaganden. Skall det fungera helt normalt bör man naturligtvis vara belåten om vinsten kan överstiga de hundra miljonerna på den omsättning företaget har f. n. Industriministern säger i slutet av sitt svar: ”Jag följer dock uppmärksamt utvecklingen i företaget och kommer att om så behövs vidta de åtgärder som utvecklingen kan påkalla.” Jag noterar detta med tillfredsställelse, för här behövs det verkligen handlingsberedskap. Tyvärr upplever jag det så — jag nämnde det i mitt första inlägg — att Saab-Scanias engagemang inte är särskilt starkt. Vad händer om Saab-Scania vill dra sig ur? Vilken handlingsberedskap har vi, dvs. regering och riksdag, för en sådan utveckling?
Herr talman! Alf Wennerfors förmodan att företaget skulle ändra sina affärsidéer tror jag snarare är en sanning med modifikation. Jag är visserligen inte sakkunnig på området, men jag har en bestämd känsla av att en del av de nischer som Alf Wennerfors här nämner fortfarande finns med — i hög grad t.o.m. —i företagets utvecklingsplanering. Men självfallet måste företagets ledning ha frihet att göra de bedömningar av vilka affärsidéer man skall driva vidare och av vilken teknisk utveckling man skall satsa på som kan göras utifrån de förutsättningar som marknaden anger. Jag vill säga att jag i det avseendet har fullt förtroende för företagets ledning. I anslutning till frågan om delårsbokslut vill jag säga att vi självfallet följer utvecklingen i företaget mycket ingående och mycket vaksamt. Det är självklart, eftersom samhället här gör en betydande satsning på en bestämd nisch i vår industri. Avslutningsvis vill jag framhålla att jag tror att det är viktigt att vi här i kammaren är överens om värdet av att ha en avancerad svensk dataindustri. Som jag nämnde tidigare utgör en sådan något av en basindustri när det gäller den tekniska utvecklingen i svensk verkstadsindustri, och den har som sådan betydelse för hela vårt näringsliv. Det är mot den bakgrunden som regeringen med kraft tänker driva utvecklingen vidare.

Herr talman! Carl Tham har frågat mig om jag anser att det är riktigt att en planerad televisering av en teaterpjäs stoppas med hänvisning till pjäsens politiska innehåll och värderingar, trots att Sveriges Radios programansvariga icke ansett att en sändning strider mot de krav på opartiskhet och saklighet som gäller för Sveriges Radio. Regering och riksdag har vid flera tillfällen framhållit att det är angeläget att få till stånd televiseringar av teatrarnas föreställningar. Detta skedde bl.a. i samband med behandlingen av radiopropositionen våren 1978. Ansvaret för att TV-sändningar görs från teatrarna vilar i första hand på Sveriges Television AB och de statliga teatrarna, som måste sägas ha särskilda förpliktelser att göra verksamheten tillgänglig för en så bred publik som möjligt. Jag förutsätter att antalet televiseringar framgent kommer att öka. När det blir aktuellt att ta ställning till om en scenföreställning skall sändas itelevision är det naturligt att hänsyn tas till hur pjäsens konstnärliga uttryck blir förmedlat av TV. Däremot får pjäsens politiska innehåll och värderingar givetvis inte påverka ställningstagandet, förutsatt att sändningen inte sker i strid med radiolagens och avtalens programregler. Det skulle enligt min mening vara étt allvarligt övergrepp på yttrandefriheten och informationsfriheten, om en televisering stoppades i syfte att förhindra att ett visst politiskt budskap når ut till en stor publik.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag tolkar svaret så, att utbildningsministern ogillar den hantering som har föregått beslutet att ej genomföra den planerade televiseringen av pjäsen Mannen på trottoaren. Läget var detta: Sveriges Radio och Dramaten hade överenskommit om televisering. De ekonomiska villkoren var uppenbarligen reglerade. Pjäsens regissör hade ställt upp. Allt var klart för inspelning. Då blev plötsligt hela företaget stoppat genom att några av skådespelarna hade politiska invändningar mot att pjäsen sändes i TV. Dessa invändningar har sedan framförts i en skrivelse som har överlämnats till utbildningsministern. Dessa invändningar gick häpnadsväckande nog ut på att det som var tillåtet och möjligt att spela på Dramatens scen inte ansågs lämpligt för större auditorier. Det går tydligen an att satirisera över den marxistiska vänstern så länge detta sker inför en redan invigd publik. Men sker det inför en TV-publik är det olämpligt och kan rent av föranleda farliga tankar. Ungefär så gick tydligen resonemangen. Det är uppenbart att detta är oacceptabelt. Det inträffade föranleder också en mer principiell reflexion. Staten satsar — med all rätt — stora summor på Operan, Dramaten och de andra stora statliga konstnärliga institutionerna. Det är därför viktigt att man i största möjliga utsträckning, när det är förenligt med den konstnärliga uppläggningen, också kan televisera deras föreställningar och därigenom göra det möjligt för en bredare publik att ta del av föreställningarna. Det är alltså viktigt att televisering utnyttjas. Det har slagits fast såväl i de nyligen antagna principerna för Sveriges Radios verksamhet som i kulturpolitiken i stort. Det är då angeläget att sådan televisering kan genomföras och att den inte stoppas av ekonomiska eller liknande skäl — och naturligtvis inte heller av de skäl som har åberopats i det här aktuella fallet.

Herr talman! Allan Ekström har mot bakgrund av en uppgift i dagspressen — att en studerande som avslutat gymnasieutbildning med 5,0 i medelbetyg för tredje gången blivit bortlottad — frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att rätta till sådana missförhållanden. Jag delar Allan Ekströms uppfattning att det är angeläget att snarast möjligt åstadkomma vissa ändringar i systemet för urval vid antagning till högskoleutbildning — något som jag i frågesvar den 20 november 1979 här i riksdagen gav uttryck för. Jag sade då att nuvarande regler missgynnar bl.a. dem som vill gå direkt från gymnasieskolan till högskolan. Detta gäller naturligtvis också läkarlinjen. Regeringen har också ansett frågan så viktig att den har tagits upp i regeringsförklaringen. Där betonas att direktövergången från gymnasieskolan till högskolan skall underlättas. Universitetsoch högskoleämbetet lade inom ramen för sitt reformuppföljningsprogram i höstas fram en rapport, Två års erfarenheter av de nya tillträdesreglerna till högskoleutbildning . I rapporten belyses bl.a. erfarenheterna av den nuvarande begränsade direktövergången från gymnasieskola till högskola. Remissbehandlingen av rapporten avslutas i dagarna. Jag har erfarit att UHÄ med ledning av rapporten och remissynpunkterna på denna ämnar komma in med förslag till förändringar av urvalssystemet i sådan tid att jag kan föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition i ärendet under våren 1980.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för det positiva svaret och ser fram emot det aviserade förslaget till ändring av nuvarande antagningssystem. Vittnesbörden från våra universitetslärare är i dag nära nog samstämmiga: man känner djup oro för sjunkande baskunskaper och minskad benägenhet för forskning. Hittills tycks de ansvariga inte ha tagit dessa alarmrapporter på riktigt allvar. Vi måste nu genast rätta till det som gått snett, utan att vara bundna av dogmatiska principer. Det borde därför vara naturligt att vi är rädda om våra unga studiebegåvningar, tar vara på dem, uppmuntrar dem och samtidigt drar nytta av dem. Dessa begåvningar är kanske vår viktigaste naturtillgång. Förslösar vi våra duktigaste ungdomar kommer vi obönhörligen på efterkälken, internationellt sett. Det är kunnande och kvalitet som vi i första hand kan exportera. Det måste därför vara i grunden fel med ett antagningssystem för universitet och högskolor, där ej ens de ungdomar som gått ut gymnasiet med allra högsta betyg bereds plats för fortsatta studier. Så var fallet med den 21-åriga flickan från Göteborg som föranlett min fråga. Jag hyser medkänsla med henne liksom med andra som är eller varit i hennes situation — dit räknar jag även dem som nästan kommit upp till maximal poäng — och jag förstår om hon finner det obegripligt att hon därför att plats måste beredas åt äldre personer av olika kategorier blivit hindrad från att komma in. Medelåldern för antagning till Karolinska institutet var i höstas omkring 29 år. Mer än 40 96 är 30 år eller äldre. Och det finns studerande som är både 40 år, 42 år, 47 år och t.o.m. en som är 61 år. Redan att vara 30 år vid starten av en lång och dyrbar utbildning förefaller att vara en alltför hög ålder. Och, som sagt, många är betydligt äldre. I andra sammanhang anses erfarenhet i yrket vara en tillgång — men sådan förutsätter då att den teoretiska utbildningen har avslutats i rimlig ålder. Hur skall vidare det livsviktiga kravet på forskning — för vilken uppgift det minsann inte gäller vanlig kontorstid — kunna tillgodoses med en sådan övervikt av medelålders män och kvinnor? Har samhället verkligen råd att ge sådan utbildningsservice som sker i dag? De nuvarande kvoteringsreglerna måste göras om från grunden. Varför inte jämföra med reglerna i exempelvis Tyskland och USA? Åtminstone bör kvoten för gymnasisterna ökas från dagens ca 20 9o till omkring 80 26. Den högsta utbildningen måste i första hand vara till för våra studiebegåvade ungdomar med goda teoretiska förkunskaper. Vi har inte råd att misshushålla med denna grupp längre. Det måste löna sig att vara duktig i skolan. Herr talman! Jag är glad över att statsrådet förklarar sig dela min uppfattning om att nuvarande regler måste göras om, och jag ser fram mot propositionen.

Herr talman! Den växande tillgången på klövvilt i Sverige, i första hand älg, tillsammans med den ökade efterfrågan på jaktmarker har i vissa fall lett till en snabb prisutveckling på jaktarrenden. John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att begränsa denna för den svenska jägarkåren negativa utveckling. Jaktoch viltvårdsberedningen kommer kring årsskiftet 1981-1982 att lägga fram sitt slutbetänkande, som skall innehålla en samlad översyn av jaktoch faunapolitiken samt en helt ny jaktlagstiftning. Beredningen kommer då även att behandla frågan om jaktens omfattning samt dess sociala och ekonomiska värden. Jag har mig även bekant att en arbetsgrupp inom beredningen redan nu sysslar med frågan om jaktarrenden och prisutvecklingen på dessa. Så hart.ex. en enkät gått till vissa markägare — skogsbolag, domänverket, kommuner m.fl. — för att bl.a. kartlägga den prissättning som i dag tillämpas. Det är min förhoppning att jaktoch viltvårdsberedningen i sitt slutbetänkande kan presentera riktlinjer för hur frågan om prissättning på jakträttsupplåtelser skall lösas. Visar det pågående arbetet inom beredningen att problemen redan nu är mycket stora, förutsätter jag att regeringen då under hand kommer att informeras.

Herr talman! Om jag inte är fel underrättad är både Anders Dahlgren och jag jägare. Det bör vara en bra förutsättning för en meningsfull diskussion oss emellan. Arrendepriserna har under de senaste åren trissats upp till oacceptabel nivå. Jag vill också poängtera att detta påstående inte är generellt. Det finns undantag, men dessa blir tyvärr allt färre. Till bilden hör de mellanhänder — ”mäklare” — som saluför jaktmöjligheter. Man förstår den helt berättigade kritik och det missnöje som i dag framförs av dem som bor i skogsbygderna, när jägare som kanske i årtionden med stor möda och stora uppoffringar vårdat sina jaktmarker helt plötsligt inte har råd att fortsätta sin jaktverksamhet. De tvingas kanske i stället åse hur utländska jägare för stora summor köper deras jaktmark. En sådan utveckling kan inte sägas överensstämma med jaktens huvudsyfte. Jag tycker det finns anledning att citera vad som sägs i årets första nummer av Svensk Jakt: ”Bristen på jaktmark och utvecklingen på arrendeprissidan blir två av 80-talets allra tyngsta frågor, som måste få en för jägarkåren lycklig eller i vart fall godtagbar lösning. Svenska jägare skall inte ställas utanför jakten enbart av det skälet att plånboken är tunn. Det måste istället vara förmågan att sköta viltet som avgör lämpligheten som jägare.” Anders Dahlgren säger i svaret att han hoppas att den pågående beredningen skall presentera riktlinjer för hur frågan om prissättning på jakträttsupplåtelser skall lösas. Det är min förhoppning att Anders Dahlgren mycket noggrant följer det pågående arbetet. Med detta får jag tacka för svaret.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att frågan om en tidigareläggning av införandet av en sänkning av blyhalten i bensinen tas upp till prövning. Regeringen fattade år 1978 beslut om att sänka den högsta tillåtna blyhalten i motorbensin från 0,4 g per liter till 0,15 g per liter. Begränsningen till högst 0,15 g per liter gäller för den lågoktaniga bensinen fr.o.m. den 1 januari 1980, medan den för den högoktaniga bensinen träder i kraft den 1 juli 1981. Blyutsläppen från biltrafiken beräknas komma att minska från ca 1700 ton år 1979 till ca 700 ton per år när begränsningen trätt i kraft för all bensin. Detta innebär en reducering med omkring 60 96. Frågan om att tidigarelägga bestämmelsen om sänkning av blyhalten i bensin till 0,15 g per liter togs upp under våren 1979. En arbetsgrupp inom regeringskansliet fick då i uppdrag att bl.a. överlägga med oljebolagen om en sådan tidigareläggning. Arbetsgruppen fick vidare i uppdrag att pröva hur och när ett införande av ett blyfritt motorbränsle kan ske. Arbetsgruppen lade i augusti 1979 fram sin rapport Bensin utan bly. Gruppen anser att en tidigareläggning av den redan beslutade övergången till lågblybensin inte är möjlig med tanke på försörjningsläget och behovet av investeringar vid raffinaderierna. Arbetsgruppens rapport har remissbehandlats. Vid remissbehandlingen har det inte framkommit något som möjliggör en mer optimistisk bedömning av förutsättningarna för en tidigareläggning. Min slutsats är att det inte är realistiskt att nu fatta beslut om en tidigareläggning av införandet av lågblyad premiumbensin. Däremot är det enligt min mening nödvändigt att vi fortsätter arbetet med att ytterligare minska blyutsläppen från biltrafiken. I storstäderna kan vissa förbättringar åstadkommas genom ökad satsning på kollektivtrafik och trafikreglerande åtgärder. Målsättningen måste emellertid också vara att vi skall införa ett blyfritt motorbränsle. Jag är i dag inte beredd att uttala mig om vid vilken tidpunkt detta kan ske. Arbetsgruppens förslag bereds f. n. inom regeringskansliet.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

Men samtidigt måste man konstatera att vi på detta område fortfarande ligger långt efter USA. Enligt min mening hade det varit angeläget, om vi också hade kunnat påskynda sänkningen när det gäller högoktanig bensin. Nu vet jag att jordbruksministern har haft ambitionen att pröva de möjligheter som kan tänkas finnas att tidigarelägga införandet av en sänkning av blyhalten. Jag kan bara beklaga att den arbetsgrupp som tillsattes med bl.a. den här uppgiften kom till ett så pass negativt resultat på den punkten. Det är förmodligen inte särskilt meningsfullt att sedan föra debatten vidare, ty innan man har hunnit utreda den här frågan på nytt är vi framme vid det datum då sänkningen av den högoktaniga bensinens blyhalt ändå kommer att ske. Därför får vi väl betrakta den nuvarande tidsplanen som ett faktum. Som jordbruksministern säger är detta ändå bara ett steg på vägen. Även om vi åstadkommer en 60-procentig sänkning av blyhalten, måste ambitionen vara att helt rena bensinen från bly. På flera vägar kan detta också åstadkommas tekniskt, bl.a. genom en viss inblandning av metanol. Det skulle också kunna minska vårt behov av att importera olja för det här ändamålet. Jag noterar med tillfredsställelse den positiva inställning som jordbruksministern gav uttryck för, hans ambition att helt ta bort blyet ur bensinen, och jag hoppas att den fortsatta handläggningen i jordbruksdepartement och regering kommer att leda till att det här sker så snart som det över huvud taget är tekniskt möjligt. Jag vet att det har gjorts uppvaktningar från bilindustrins sida i syfte att försöka bromsa den här utvecklingen mot blyfri bensin, men jag hoppas att den typen av påtryckningar från industrins sida inte kommer att innebära att arbetet på att befria oss från blyet i bensinen kommer att försenas onödigt mycket.
Herr talman! Låt mig säga att jag naturligtvis inte anser att införandet av lågblybensin är en tillräcklig åtgärd för att skydda människors hälsa mot blyutsläpp. Jag vill upprepa att målsättningen bör vara att införa blyfri bensin. De invändningar som bilindustrin har framfört är nog överdrivna. I själva verket är omkring hälften av de nya bilarna — bl.a. de som tillverkas i Sverige — redan i dag konstruerade för blyfri bensin. Det innebär inte några svårigheter att köra utomlands med dessa bilar. De svårigheterna skulle uppstå om vi skulle besluta oss för en katalytisk avgasrening, dvs. en sådan avgasrening som används i USA. Jag vill också gärna säga att vi — när vi skall bedöma den här frågan — naturligtvis också måste väga in sådana synpunkter som att industrin behöver tid, exempelvis för omställningar. Jag kan därför inte i dag säga exakt när vi skall få blyfri bensin i Sverige. Det kan vara beroende på vilka andra drivmedel som kan komma in i bilden — exempelvis, som Pär Granstedt påpekar, metanol och gas. Det är givetvis den sammanlagda mängden utsläpp som är intressant. Målsättningen är emellertid att klara det hela så snart det är tekniskt och praktiskt möjligt.
Herr talman! Jag är naturligtvis också på det klara med att det finns tekniska omställningsproblem och sådant, som måste lösas innan vi är framme vid den blyfria bensinen. Men jag noterar med tillfredsställelse att jordbruksministern tar avstånd från de grövsta överdrifterna i den propaganda — det får man nästan kalla det — som bilindustrin har ägnat sig åt på det här området. Jag noterar också med tillfredsställelse den klara ambition som den här regeringen har, nämligen att vi så snart som möjligt skall nå fram till att ha blyfri bensin i landet.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat kommunikationsministern vilket råd han har att ge till barnfamiljer i Stockholms innerstad, vilka inte har något slott i avgasfri miljö att flytta till. Frågan har överlämnats till mig. Jag har tolkat frågan så att Carl-Henrik Hermansson vill ha en redovisning av vad som gjorts och görs för att förbättra miljön i Stockholms innerstad. Jag vill då först påpeka att det är koncentrationen av verksamheter och bebyggelse som är den yttersta orsaken till olägenheterna med luftföroreningarna i Stockholmsområdet. Problemen i alla storstäder är likartade. När det sedan gäller de särskilda åtgärder som från samhällets sida vidtagits för att minska luftföroreningarna vill jag sammanfatta dessa i några korta punkter. den 1 oktober 1980. Genom dessa åtgärder har de totala utsläppen av svavel kraftigt minskat. 2. Förbättringarna genom den sänkta svavelhalten i oljan har förstärkts genom utbyggnad av anläggningar för fjärrvärme. 3. Sotutsläpp från förbränningsanläggningar begränsas genom rekommendationer från naturvårdsverket och den tillsyn som bedrivs av länsstyrelse och hälsovårdsnämnd. 4. För bensindrivna bilar finns fr.o.m. 1976 års modeller särskilda krav på avgasrening. Det har lett till en genomsnittlig minskning av avgasutsläppen från nya bilar med 35-40 96. Från typbesiktningsutredningen föreligger förslag om ökad kontroll av avgasutsläppen från främst nya bilar. 5. Regeringen har på mitt förslag beslutat om sänkning av blyhalten i bensin från 0,4 g per liter till 0,15 g per liter. För lågoktanig bensin trädde bestämmelsen i kraft den 1 januari 1980. För högoktanig bensin är tidpunkten fastställd till den 1 juli 1981. Målet är helt blyfri bensin. Möjligheterna att använda metanol och etanol som oktantalshöjande tillsatser utreds f. n. av olika statliga instanser. 6. Kommunikationsministern avser att tillsätta en särskild utredare, som skall samordna olika statliga och kommunala åtgärder för att förbättra trafikmiljön i Storstockholmsområdet. Ett viktigt syfte är att begränsa bilismen i innerstaden. Sammanfattningsvis vill jag säga att Stockholm i jämförelse med andra huvudstäder har en god miljö. Någon helt avgasfri miljö kommer Stockholms innerstad aldrig att kunna bli, men med de åtgärder jag har redovisat kommer luftföroreningssituationen att kunna förbättras ytterligare.

Herr talman! Man kan naturligtvis besvara den fråga, som C.-H. Hermansson har ställt, på flera olika sätt. Man kan som kommunikationsministern, till vilken frågan ursprungligen var ställd, anse att avgaser och bilar inte hör ihop och därmed göra en trafikfråga till en miljöfråga och därför inte alls besvara den. Man kan också som Anders Dahlgren gör välja ett mycket formellt svar. Nu tror jag inte att Stockholms barnfamiljer kommer att låta lugna sig av de råd som de fått i dag. Jag tror tvärtom att de mer hade uppskattat ett svar som: Ja visst, det skall inte vara förbehållet Carl Gustaf och Silvia att få flytta uttilllandet. Det skall vara en rättighet som tillkommer alla barnfamiljer. Slå en signal bara, så ordnar vi fram bevakade slott och herresäten. Slå en signal, så gör vi de ombyggnader som kan komma att krävas för att du och dina barn skall trivas. Om inte slotten och herresätena räcker till, så ordnar vi en villa. Glöm då inte att be tidningarna att anlita landets främsta arkitekter för att visa hur dessa villor kan byggas. Inte minst gäller det ju arbetarrörelsens tidningar, som självfallet ställer upp och bistår med råd om energisnåla hus, precis som de nu gjort för kungahuset. I staden kan barnfamiljerna uppenbarligen inte bo. Där är för mycket I sista stycket av svaret säger jordbruksministern att Stockholm i jämförelse med andra huvudstäder har en god miljö. Jag kan försäkra Anders Dahlgren att det tycker inte Stockholms barnfamiljer. Det tycker inte de som varje år utsätts för — jag skulle kunna göra uppräkningen lång genom att ange antalet ton — kolmonoxid, bly, polyaromatiska kolväten som framkallar cancer osv. Utslaget per person är det 260 kg om året. Barnfamiljerna kommer att fortsätta att kämpa för att vi skall få en kraftig minskning av bilismen i innerstaden. I den kampen hade självfallet också kungahuset varit välkommet att delta i stället för att som nu öka biltrafiken genom att börja pendla. I svaret sägs också att kommunikationsministern skall tillsätta en utredare i syfte att förbättra trafikmiljön i Storstockholmsområdet. Det här blir något förvirrande. Eftersom det är jordbruksministern som svarar och inte kommunikationsministern, måste jag uppfatta det som att regeringen gjort en omfördelning av arbetsbördan i regeringskansliet. Jag vill sluta med att fråga: Vilka åtgärder anser jordbruksministern måste vidtas för att få till stånd en minskning av biltrafiken i Stockholm? Det är detta det gäller.
Herr talman! Detta är i huvudsak en miljöfråga, som det åligger jordbruksdepartementet och mig att svara för. Det är anledningen till att det är jag och icke kommunikationsministern som har svarat. Tillåt mig sedan också säga att jag faktiskt tyckte att frågan var så tokigt formulerad, att jag valde att svara på det här seriösa sättet. Rent allmänt skulle jag vilja säga att problemet väl inte är att erbjuda folk som bor i city lägenheter i stadens ytterkanter, utan att problemet är det omvända: att det inte går att erbjuda alla som bor i stadens ytterområden lägenheter i stadens mitt. Det tyder på att många vill flytta in till city. Jag vidhåller att Stockholm har en god miljö i förhållande till många andra huvudstäder i världen. Här har, såsom jag visade i svaret, vidtagits kraftfulla åtgärder för att minska avgasutsläppen och blyföroreningarna. Under många år har aktiva reningsåtgärder vidtagits, exempelvis på vattensidan, vilka gjort att man nu kan fiska lax i vattnen mitt inne i city. Detta, om något, är väl bevis på att miljöarbetet i Sverige har varit framgångsrikt.

Herr talman! Jordbruksministern vidhåller att miljön är god i Stockholm i jämförelse med andra huvudstäder, men jag tycker detta är skäligen ointressant, eftersom den ändå är så usel. Det här är naturligtvis en miljöfråga, men orsaken till att miljöförstöringen har gått så långt i Stockholm och till att miljön här är så dålig ligger naturligtvis i det faktum att staden varje dag genomkorsas av över 500 000 bilar. Det är alltså i grunden också en trafikfråga. Det räcker inte med att bara ta bort blyet ur bensinen och det räcker inte heller med att minska avgasutsläppen, även om detta naturligtvis är nödvändigt. Barnfamiljerna kommer inte att låta nöja sig med det. Barnfamiljerna kräver att de skall kunna låta barnen gå ut utan att tvingas leda dem i strypkoppel längs husväggarna. Det här problemet drabbar f. ö. inte bara barnen, utan det drabbar också de äldre. I grund och botten är det en jämlikhetsfråga att bereda stora grupper i samhället möjlighet att vistas ute och att ha en levande stad där de bor.
Herr talman! Om miljön är så dålig som interpellanten hävdar skulle jag vilja säga att en av orsakerna till det naturligtvis är att vi — och med ”vi” menar jag den politiska riktning som jag företräder — inte tidigare har lyckats begränsa befolkningskoncentrationen till storstadsområdena. Under 1970 talet har den expansionen hejdats, men det finns risk för att den kan komma igen. Jag tror att den effektivaste vägen att gå för att förbättra miljön i Stockholms innerstad är att stödja de krafter som arbetar för en decentralisering av bebyggelse och näringsliv, såväl inom hela landet som inom vissa regioner. För Stockholmsregionen finns det handlingsalternativ som bygger på den principen. Det går inte att komma ifrån att ju tätare koncentrationen blir, dvs. ju fler människor som bor inom ett begränsat område, desto svårare blir det naturligtvis att få en god miljö där.
Herr talman! Det är uppenbarligen så att jordbruksministern vägrar att se den ohämmade privatbilismen som ett allvarligt miljöproblem i landet. Detta gäller inte bara Stockholm och Stockholmsområdet, utan samtliga tätorter, och det gäller f. ö. också landsbygden. Få grupper har väl sedan bilsamhället infördes isolerats så mycket som äldre människor. Också andra grupper på just landsbygden har drabbats av detta. Men vi kan ju inte förvandla hela landet till en enda stor landsbygd, utan vi kommer också i framtiden att ha tätorter, och därför gäller det alltså att på något sätt begränsa bilismen. Jag kan bara konstatera att jordbruksministern uppenbarligen inte är beredd att ge några som helst konkreta förslag på hur man skall kunna komma till rätta med det problem som bilarna utgör.
Herr talman! Jag gav det beskedet i svaret på C.-H. Hermanssons fråga, och jag redovisade min syn angående blyfri bensin i svaret på Pär Granstedts fråga.
Herr talman! Som jag sade tidigare gäller det här inte bara blyet i bensinen, utan detta är en större fråga. Vad det gäller är att få ned biltrafiken kraftigt. Bilarna skapar också andra problem, som jordbruksministen inte kan vara helt omedveten om. De utplånar t.ex. en medelstor svensk stad på tio år — det är faktiskt elva personer i veckan som dödas i biltrafiken. De skapar också en rad andra problem, inte minst då för barnfamiljerna. Jag tvingas alltså konstatera att jordbruksministern över huvud taget vägrar att se det här som något problem och att han inte har något konkret råd att ge de barnfamiljer i innerstaden som inte har möjlighet att flytta ut till Drottningholm — genom den flyttningen berövar man f. ö. stockholmarna ett kärt utflyktsmål.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat handelsministern om regeringen ämnar vidta några åtgärder, och i så fall vilka, för att förbättra möjligheterna till avyttring av svensk frukt för innevarande säsong och för framtiden. Frågan har överlämnats till mig. Den svenska skörden av yrkesmässigt odlade äpplen var år 1979 den största på 25 år. Även skörden i hemträdgårdarna var mycket stor. Skörden av päron var också ovanligt stor. Efterfrågan på svensk frukt var låg under hösten. Detta berodde dels på den stora hemträdgårdsskörden, dels på att man från handelns sida först sökte sälja ut kvarvarande lager av importerad frukt. Gränsskyddet för äpplen och päron utgörs främst av en s.k. kvantitativ reglering. Den innebär att för varje avsättningssäsong fastställs vid säsongens början en sista importdag, vanligen i mitten av augusti, och vid säsongens slut en första importdag. Första importdagen ligger vanligen för äpplen i januari och för päron i månadsskiftet november-december. Tidpunkterna fastställs av statens jordbruksnämnd efter förhandlingar mellan fruktodlarna och fruktimportörerna. Till grund för förhandlingarna ligger uppgifter om den beräknade skörden och fruktlagrens storlek. För innevarande säsong var sista importdagen den 16 augusti 1979 för äpplen och den 31 augusti för päron. Första importdag för päron fastställdes till den 5 december. För äpplen har någon första importdag ännu inte fastställts. På grund av de stora kvarvarande lagren får man räkna med att denna dag i år kommer att bli ovanligt sen. Mot den här bakgrunden anser jag att några särskilda åtgärder inte är nödvändiga från regeringens sida för att klara avsättningen av frukt innevarande säsong. Vad däremot gäller framtida åtgärder vill jag erinra om att 1974 års trädgårdsnäringsutredning har i uppdrag att utreda marknadsförhållandena på trädgårdsområdet. I samband därmed överarbetar utred ningen ett tidigare lämnat förslag om en fond för marknadsfrämjande åtgärder. Ett betänkande från utredningen kan väntas under innevarande år. Först då finns ett underlag för beslut om mera långsiktiga åtgärder på området.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

Inom andra näringsgrenar skulle man kunna sälja sina varor i stor utsträckning men finner att varorna är svåra att exportera och att den inhemska marknaden under stora delar av året är svårtillgänglig på grund av generösa importvillkor. Detta fenomen har under 1979 drabbat åtskilliga av våra fruktodlare, framför allt Skånes äppleodlare. Som jordbruksministern framhåller i sitt svar var äppleodlingen 1979 den största på 25 år. Totalt sysselsätts i Skåne väldigt många människor med denna typ av arbete. Många är säsongarbetande, som till stor del är beroende av den inkomst som äppleskörden ger. För vissa bygder är just äppleodlingen en av de allra viktigaste näringsgrenarna. Ett av äppleodlarnas främsta problem är att man saknar en egentlig exportmarknad. Den totala exporten är därför mycket liten. Ett av skälen härtill är ett högt kostnadsläge. Därför är produktionen främst inriktad på självförsörjning. Då återstår egentligen bara hemmamarknaden. Där tvingas man konkurrera med importerad frukt — vilket naturligtvis måste ske i en fri och öppen marknad. Den svenska marknaden är öppen för import enligt avtal som årligen ingås mellan importörer och yrkesodlare. År 1979 var importen öppen till den 16 augusti. Till stor del importeras transocean frukt. Stora mängder frukt finns därmed kvar efter importstoppets ikraftträdande. År 1979 fanns importerade äpplen i marknaden under hela oktober. Jordbruksministern har, som jag ser det, gett ett positivt svar på frågan. Jag vill emellertid ställa en följdfråga till honom. Vi har nu att avvakta ett betänkande från 1974 års trädgårdsnäringsutredning. Kan jag fram till dess tolka jordbruksministerns svar så positivt att regeringen är beredd att stödja den inhemska äppleodlingen, så att den får samma — eller likvärdiga — konkurrensmöjligheter som råder i de länder som vi i dag importerar äpplen ifrån?
Herr talman! I december besökte jag Förenade Frukt i Kivik och fick då del av odlarnas syn på situationen. Jag fick det bestämda intrycket att man från odlarnas sida inte var så bekymrad över den nuvarande situationen utan att man i stället med ledning av erfarenheterna från det gångna året var mycket angelägen om att odlingens speciella problem skulle beaktas inom trädgårdsnäringsutredningen — och inom regeringen, när utredningen lämnat sitt förslag. Man ville bl.a. ha ett förbättrat informationsunderlag inför förhandlingarna om importstoppet på sensommaren — och det bedömer jag själv som mycket viktigt. Vidare ville man ha en branschfond för fruktodlingen — även det en viktig sak. Dessa frågor arbetar trädgårdsnäringsutredningen nu med, och jag skall naturligtvis inte föregripa det arbetet. Det svar som jag här har givit är att innan trädgårdsnäringsutredningen blir klar med sitt arbete har regeringen små möjligheter att ingripa.
Herr talman! Som jag påpekade tidigare är det många människor som sysselsätts inom denna typ av arbete. I ett flertal bygder är just äppleodlingen en av de viktigaste näringarna. Ett svårt år klarar naturligtvis de flesta näringsgrenar. Men svårigheter kan uppstå om man drabbas av flera problemfyllda år i rad — och den risken kan vi i dag inte utesluta. Det är fullt klart att vi måste importera frukt, och det gäller också äpplen. Men vi skall i det sammanhanget vara medvetna om att de svenska produkterna inte tävlar på helt lika villkor med de utländska. Den transoceana frukten finns kvar lång tid efter importtidens utgång, och importen från näraliggande länder sker ofta till priser som på grund av subventioner är betydligt lägre. Fruktnäringen har nu haft ett besvärligt år — och ett svårt år får väl alla näringar räkna med någon gång. Det viktigaste är givetvis nu — som jordbruksministern också säger — inte att se tillbaka på hur den gångna säsongen har varit utan att blicka framåt. Jag ber att få återkomma när trädgårdsnäringsutredningen har lagt fram sitt betänkande. Vad som i det här fallet bör vara fullt klart — och jag hoppas att jordbruksministern och jag är överens om det — är att vi i första hand måste skydda den inhemska produktionen.

Herr talman! John Andersson har frågat industriministern om han är beredd vidta åtgärder för att ett tillvaratagande av vissa fiberrester kommer till stånd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Stora fibermängder finns ansamlade på bottnarna särskilt utanför våra äldre massafabriker. Fibermassorna är ofta förorenade av kvicksilver. Ur såväl naturresurssom miljösynpunkter vore det angeläget om dessa fibrer kunde tas om hand och återanvändas. Genom bl.a. statliga bidrag har regeringen stimulerat framtagandet av teknik för upptagning och behandling av fiberrester. Enligt vad jag erfarit återstår emellertid en del problem att lösa, innan metodiken kan sägas vara fullt utvecklad. Den fiber som ligger utanför massafabrikerna varierar mycket i fråga om kvalitet och nedbrytning. BI. a. varierar bankarnas kvicksilverinnehåll. En del kvicksilver är vidare så hårt bundet till fibrerna att det stannar kvar även efter upptagning och behandling. Detta begränsar i viss mån möjligheterna att återanvända de upptagna fibrerna. Sammanfattningsvis vill jag sålunda framhålla att jag anser den pågående tekniska utvecklingen som mycket viktig och värdefull. Det är min förhoppning att det så snart som möjligt skall finnas praktiska metoder för att ta till vara fiberresterna. Därigenom kan också ett miljöproblem undanröjas.

Herr talman! Jag får först tacka jordbruksministern för svaret. Den här frågan har två sidor. Dels tar den upp ett miljömässigt problem, dels gäller den tillvaratagande av användbar råvara. Till det miljömässiga problemet hör det svavelväte som bildas i fibermassorna. Det leder till syrebrist i bottenvattnet med risk för att hela näringskedjan rubbas. Till detta kanläggas de stora mängder kvicksilver som finns i fibrerna. Den andra sidan av problemet är de stora mängder råvara som det här är fråga om. Förr släpptes 10 96 av alla fibrer ut i vattendragen — vart tionde års produktion med andra ord. Enligt uppgift skall det finnas 11 000 miljoner ton sådana fibrer. Det stora problemet har varit att rena dessa fibrer från kvicksilver, vilket även jordbruksministern påpekar i sitt svar. Den information som jag har fått visar att det i dag finns teknik för en sådan rening. Om inte den informationen är felaktig har man löst problemen med kvicksilvret. Vad det nu handlar om är ekonomiska möjligheter att starta detta arbete. Dessa fibrer är ypperlig råvara, fullt användbar om fibrerna tvättas och befrias från kvicksilver. Enligt min mening måste det både ur miljösynpunkt och ur råvarusynpunkt vara angeläget att tillvarata dessa fiberbankar. Detta kan också vara ett svar på industriministerns vädjan om att man skall komma med förslag. Industriministern har ju sagt att det här landet måste dammsugas på idéer. Jag tycker att detta är ett bra objekt bl.a. av de skäl som jag här anfört. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Om det är så att man äntligen har löst problemen med reningen, är jordbruksministern då beredd att ta initiativ så att den här frågan löses?
Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan John Andersson och mig om det angelägna i att ta vara på fiberbankarna. Men det är, som jag försökt säga i mitt svar, en del problem förknippade med detta. Den teknik man nu har använt i praktisk tillämpning exempelvis utanför Västervik — jag har själv varit och tittat på anläggningen där — innebär att man tar upp fibrerna med ett sugmudderverk av en speciell typ; det gäller att inte grumla upp vattnet för mycket. Därefter skall fibrerna centrifugeras, och sedan skall vattnet genomgå kemisk rening, osv. Det är också så att kvaliteten på fibersedimenten varierar mycket kraftigt. Låt mig med anledning av den siffra John Andersson nämnde säga att naturvårdsverket har låtit undersöka fiberbankar vid 29 olika industrier, och resultatet visar att det utanför dessa anläggningar finns ca 8,5 miljoner kubikmeter fibersediment. Den totala mängden kvicksilver i de bankarna beräknas till 5 ton. Den totala återvinnbara mängden fiber uppskattas till totalt 2 miljoner kubikmeter. Det är naturligtvis från råvarusynpunkt angeläget att ta vara på den. Men det gäller då att först hitta en metod som är praktiskt tillämpbar.
Herr talman! De uppgifter jag har anfört har jag fått genom tidningen Miljöteknik, som skrivit om det här problemet, och från tidigare utredning-. ar. Jag är inte sakkunnig på det här området, och jag kan inte föra en debatt om den teknik som i dag används för att ta upp fibrerna. Jag stödde min fråga på de uppgifter och den information jag hade fått.
Herr talman! Jag har inte ifrågasatt John Anderssons uppgifter. Naturvårdsverkets siffror, som jag nämnde, var baserade på 29 industrier. De styrker att det kan finnas den mängd fiberråvara som John Andersson nämnde.

Herr talman! Raul Blächer har frågat statsrådet Danell när ett regeringsbeslut i fråga om Uddeholms AB:s ansökan om utbyggnad av Strängsforsen i Klarälven kan väntas. Raul Blächer har också frågat om regeringen vid ärendets avgörande avser att ge riksintressena företräde. Eftersom ärendet om utbyggnad av Strängsforsen bereds i jordbruksdepartementet har interpellationen överlämnats till mig för besvarande. Vattendomstolen har med eget yttrande överlämnat frågan om tillåtligheten av företaget till regeringens prövning. Yttrandet remissbehandlas f. n. Remissbehandlingen kommer sannolikt inte att vara avslutad förrän någon gång under senare delen av våren. Innan dess kommer regeringen inte att Regeringen skall vid sin prövning av tillåtligheten av företaget ta hänsyn till bl.a. dess verkningar från naturvårdsoch fiskesynpunkt samt hur det påverkar befolkningens levnadsförhållanden och trevnaden för de närboende. Hänsyn skall också tas till verkningarna från allmän planeringssynpunkt. Eftersom Klarälven är en av de stora älvarna i landet kommer riksintressen givetvis att tillmätas stor vikt vid ifrågavarande prövning.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, som jag innerligt hoppas kunna tolka positivt. Jag vill i varje fall se det som en ljus strimma att jordbruksministern i slutorden deklarerar att riksintressen kommer att tillmätas stor vikt vid prövningen. Likaså säger statsrådet att hänsyn skall tas till hur en utbyggnad skulle påverka naturen, fisket, befolkningens levnadsförhållanden och trevnaden för de närboende. I alla dessa faktorer finns ju inbyggda så många tunga argument för ett avslag på Uddeholmsbolagets ansökan att avgörandet hos regeringen nu borde vara givet på förhand. Men befolkningen i norra Klarälvsdalen är hårt prövad efter flera års kamp för Strängsforsens och Klarälvens bevarande. Politiker och myndigheter har svävat på målet och bytt ståndpunkt så ofta att opinionsrörelsen tidvis har drabbats av uppgivenhet och att många har sett det som ofrånkomligt, att vad än befolkningen tycker, hur stor uppslutningen än är bakom kravet på att Strängsforsen skall bevaras, så kommer beslutet ändå till sist att fattas över nordvärmlänningarnas huvuden. Vänsterpartiet kommunisterna kommer här i riksdagen under allmänna motionstiden att på nytt ta upp kravet på att Klarälven skall undantas från ytterligare kraftverksutbyggnad. Vi räknar med att den starka lokala opinionen numera aktivt stöds också av socialdemokraterna.

Trovärdigheten kräver det, och för att illustrera allvaret i mitt påstående förevisar jag nu på bildskärmen en valaffisch, som under valrörelsen 1979 prydde många ställen i norra Klarälvsdalen i Värmland. För att rädda detta socialdemokratiska vallöfte åt riksdagsprotokollet skall jag också tala om vad det står på affischen. Det står så här: Du kan lita på socialdemokraterna Nu väntar regeringen på remissbehandling under våren, och först därefter skulle ett regeringsbeslut vara aktuellt enligt beskedet från landets centerpartistiske jordbruksminister i dag. Det innebär att vi har andrum, om vi vill göra allt som ståt oss till buds för att rädda detta Sveriges sydligaste stora strömfiskevatten, som har en orörd forssträcka på 3 mil. Ett initiativ i riksdagen från oppositionspartierna borde ju i den politiska trovärdighetens intresse också kunna räkna med stöd hos det parti som länge velat framställa sig som miljöpartiet — dvs. centerpartiet, det parti som jordbruksministern tillhör. Även om jordbruksministern i ett regeringsbeslut skulle bli tvungen att rätta in sig i ledet hos kapten Bohman, har ju partigruppen möjlighet att rädda Anders Dahlgren ur det moraliska dilemmat genom att stödja ett riksdagsinitiativ i frågan. Bertil Jonasson är väl den som lever närmast den berörda befolkningen, och det skulle vara av stort intresse om han begagnade tillfället att klargöra sitt ställningstagande — för eller emot utbyggnad av Strängsforsen. Som vägledning för Bertil Jonasson och hans partivänner och andra tvehågsna vill jag nämna dem som i likhet med befolkningen i norra Klarälvsdalen har motsatt sig den av bolaget planerade utbyggnaden. De är f. d. Finnskoga Dalby kommun, Torsby kommun, länsstyrelsen i Värmlands län, fiskeristyrelsen, statens planverk, Vetenskapsakademien, Svenska naturskyddsföreningen, växtbiologiska institutionen i Uppsala, Turisttrafikförbundet, Sveriges fritidsfiskares förening och Sveriges geologiska undersökning, SGU. Tiden medger inte att jag går in på alla de många argument som på sakliga, vetenskapliga och andra beaktansvärda grunder har anförts av alla dessa institutioner och politiska församlingar som har avstyrkt Uddeholmsbolagets ansökan.

Herr talman! Sture Korpås har frågat mig dels vilken hänsyn till risken för jordbävning man har tagit vid konstruktionen av kärnkraftverket i Forsmark, dels vilka åtgärder den opåräknat starka jordbävningen ger anledning till innan Forsmarksreaktorerna får laddas efter ett eventuellt ja till kärnkraft i folkomröstningen. I Sverige är jordskalv relativt sällsynta, och de skalv som förekommer är av ringa styrka. Kärnkraftinspektionen har därför inte tidigare ansett det nödvändigt att ställa särskilda krav på kärnkraftverken för att motstå jordskalv, utöver vad som gäller för byggnader i allmänhet enligt byggnormen. Kärnkraftsblocket Forsmark 3 är emellertid konstruerat för att motstå jordskalv med accelerationer på upp till 0,15 g utan att säkerheten äventyras.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 Om dessa studier ger upphov till ändrade bedömningar av sannolikheten och storleken av jordskalv kommer inspektionen att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga ur säkerhetssynpunkt.